Fru talman! Jag vill till Sten Svensson säga att det som har hänt i Uddevallaregionen gör att jag obetingat kan svara ja på hans fråga.
Fru talman! Jag noterar att Sivert Andersson inte vill gå in på sakfrågan. Jag konstaterar också att vi har goda motiv för vår ståndpunkt i reservation 1 att utvecklingsfonderna kan göra de omdisponeringar som är erforderliga i detta sammanhang.

Fru talman! Ingen kan bestrida att vårt skattesystem i många avseenden är utomordentligt krångligt och besvärligt. Alla möjligheter till förenkling bör därför tillvaratagas. Det har man insett länge, men förenklingarna hittills har i allmänhet varit marginella. En bra reform var dock när man häromåret slopade den särskilda självdeklarationen och kommunalskatt för juridiska personer. Å andra sidan är det knappast någon reform som så har ökat deklarationsbesvären som när begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde genomfördes efter 1981 års skatteuppgörelse. T.o.m. för yrkesmän är det många gånger mycket svårt att räkna ut skatten med åtföljande problem med fyllnadsinbetalning, kvarskatteavgift m.m. En avsevärd förenkling i själva deklarationsförfarandet är förslaget att ett stort antal personer, huvudsakligen löntagare, blott genom att skriva sitt namn godkänner att tidigare utsända kontrolluppgifter är riktiga. Det rör sig alltså inte om förtryckta uppgifter på den utsända deklarationsblanketten som man kan kontrollera riktigheten av utan man skriver mer eller mindre på in blanko. I utredningen om den förenklade självdeklarationen var man inne på att just förtrycka uppgifterna, så att den skattskyldige lättare skulle få en överblick över sin deklaration. Ett sådant förfarande skulle emellertid ta längre tid än det som nu föreslås och medföra ett extra arbete för skattemyndigheterna, varför förslaget föll. I detta fall har man alltså varit mera intresserad av att göra förenklingar för myndigheterna än för den enskilde skattebetalaren, och detta är självfallet inte godtagbart. Förkomna kontrolluppgifter och andra eventuella fel kommer att kunna upptäckas på ett långt senare stadium och detta blir självfallet svårt att rätta till. Från moderat sida föreslår vi att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag, där alla möjligheter att förenkla deklarationsblanketten tillvaratas. Bl.a. kan man tänka sig ett ökat inslag av förtryckning på blanketterna. I väntan härpå bör tills vidare det gamla systemet bibehållas. För att man skall nå så många som möjligt med den förenklade självdeklarationen föreslås i propositionen att schablonavdraget under inkomst av tjänst höjs från nuvarande 1 000 kr. till 3 000 kr. Vi godtar inte detta, eftersom det strider mot principen att skatt skall tas ut efter bärkraft. Systemet kommer att gynna dem som har nära till jobbet och tillgång till relativt billiga kollektiva kommunikationsmedel och missgynna egenföretagare, långpendlare och glesbygdsbor. Dessutom missgynnas den familj som bara har en inkomst i jämförelse med tvåinkomsttagarfamiljen. Detta är särskilt anmärkningsvärt och oacceptabelt, eftersom eninkomsttagarfamiljen redan med nuvarande skatteregler är avsevärt missgynnad. Höjningen av schablonavdraget är dessutom utomordentligt kostsam — över 3 miljarder kronor. Största delen av den kakan — ca 2 miljarder kronor — får kommuner och landsting betala i form av minskade skatteintäkter. För staten beräknas skattebortfallet bli drygt 1,1 miljard. För att finansiera detta bortfall tar regeringen till ordentligt och föreslår att den sista delen av det kvarvarande inflationsskyddet i den statliga inkomstskatteskalan helt slopas. Detta kommer att höja skatteuttaget med minst 2,6 miljarder kronor. De som har inkomst av tjänst och blott smärre utgifter för inkomstens förvärvande tjänar stort på reformen, medan alla andra får vara med och betala. Moderata samlingspartiet har länge förfäktat att vårt skattetryck inte får vara högre än att enskilda och familjer normalt skall kunna leva på sin inkomst sedan skatten är betald och också kunna förbättra sin ekonomiska situation genom en extra arbetsinsats. Härvidlag är Sverige definitivt inne på fel väg. Antalet socialhjälptagare har ökat med ett par hundra tusen de senaste åren. Skattetrycket bromsar också landets produktionsförmåga och minskar svensk industris konkurrenskraft, varigenom möjligheterna att återställa balansen i ekonomin kraftigt minskar. Vi måste ha en rejäl marginalskattesänkning som stimulerar till arbete och nyföretagande. Enligt vår uppfattning bör målsättningen vara att på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten i normala inkomstlägen. Ett första etappmål bör vara att marginalskatten för vanliga inkomstlägen sänks till 40 90 år 1988, samtidigt som man inför ett marginalskattetak om 70 90. En sådan reform skulle innebära att så gott som alla helårsarbetande skulle få behålla 60 kr. av varje nyintjänad hundralapp. Som ett extra plus skulle man få en positiv inverkan på avtalsrörelsen. Beklagligtvis går regeringen rakt motsatt väg. Man tänker tydligen helt avskaffa inflationsskyddet i skatteskalan, varigenom alla på sikt får högre marginalskatt. För att kunna genomföra den förenklade självdeklarationen avser man att införa en omfattande kontrollapparat. Samtliga banker, postgirot, fondkommissionsbolag, bankirer, bankirföretag, finansbolag, finansieringsföretag, försäkringsbolag, jordbrukets organisationer, kooperativa företag, riksgäldskontoret, värdepapperscentralen m.fl. föreslås få obligatorisk uppgiftsskyldighet i fråga om räntor och kapitalbehållning. Uppgiftslämnandet kommer helt att baseras på personnummer, vilket bl.a. kommer att medföra avsevärt merarbete för exempelvis Konsum, HSB och Oljekonsumenterna, som hittills inte använt personnummer i sin redovisning. Det kan verka bestickande och praktiskt att använda ADB-tekniken i skattekontrollen, men detta går inte att förena med bibehållna nödvändiga krav på banksekretess och skydd för den personliga integriteten. Det måste också betraktas som anmärkningsvärt att regeringen redan nu lägger fram ett förslag som helt baseras på personnummer, när man just tillkallat en parlamentarisk utredning för att se över användningen av personnummer i samhället. Av ca 26 miljoner bankkonton beräknas ungefär 15 miljoner omfattas av den nya uppgiftsskyldigheten. Många av dessa saknar personnummer, många är gemensamma för flera personer och många används av föreningar och organisationer även om en privatperson står som innehavare. Allt detta betyder att det kommer att finnas ett mycket stort antal felkällor, som säkerligen blir svåra att rätta till. Dessutom behöver den enskilde självfallet noga kontrollera att de lämnade uppgifterna är riktiga, och mycket av förenklingen går förlorad. När det gäller Värdepapperscentralen kommer de aktietransaktioner som görs i anslutning till årsskiftet antagligen inte att hinna registreras i tid, varigenom ytterligare fel kan uppstå. För alla dem som inte omfattas av den förenklade självdeklarationen kommer uppgiftsskyldigheten för bankerna och andra inrättningar blott att medföra en ökad kontroll. Dessutom finns det ingen garanti för att dessa dataregister inte samkörs med andra register. Framtidsutsikterna med ett ständigt utökat kontrollsamhälle ter sig onekligen skrämmande, även om finansministern klokt nog drog tillbaka det ursprungliga förslaget om kraftigt utökade möjligheter till taxeringsrevision med åtföljande uppgiftsinsamling både hos företag och hos enskilda. Oron finns emellertid kvar för att lagen kan komma senare, för det var enbart den kraftiga kritiken som gjorde att finansministern ansåg, som det står i propositionen, ”att det var lämpligast att avvakta med ändringar i 56 § taxeringslagen”. Vi har tvärtom velat gå andra vägen och stärka den enskildes rätt, och vi har tidigare i år motionerat om att bevissäkringslagen ändras till förmån för den enskilde. I propositionen föreslås vidare en utvidgning av straffskalan i taxeringslagen, så att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter uppgiftsskyldigheten förutom nuvarande böter också skall kunna få fängelse i högst 6 månader. Vi anser att nuvarande sanktioner med dagsböter, som förvisso kan vara mycket kännbara, räcker som straffsanktion, och vi avvisar därför förslaget om fängelsestraff. Trots att principen sedan länge varit att beskattningen skall ske individuellt har vi fortfarande kvar vissa former av sambeskattning. Förutom att det är principiellt felaktigt är det också högst orättvist att exempelvis makars förmögenhet sambeskattas. Med tanke på den utomordentligt höga förmögenhetsskatten slår den mycket hårt även mot familjer med relativt begränsad förmögenhet. Slopar man denna sambeskattning, vilket är ett absolut rättvisekrav, blir skattebortfallet helt försumbart. Samma sak kan sägas gälla sambeskattningen av föräldrars och barns förmögenhet. Att fosterbarns förmögenhet skall sambeskattas med fosterföräldrarnas är ologiskt, eftersom fosterföräldrarna, i motsats till de biologiska föräldrarna, inte har dispositionsrätt över fosterbarns förmögenhet. För B-inkomster medför sambeskattningen än mer nackdelar, inte bara i form av en orimlig skattebelastning utan också ett tekniskt komplicerat förfarande. Sambeskattning sker för B-inkomster endast vid beräkning av tilläggsbelopp, och flertalet skattebetalare klarar inte att räkna ut sin skatt. Dessutom diskriminerar sambeskattningen äktenskapet som samlevnadsform, och vi kräver ett förslag om en helt individuell beskattning av arbetsinkomster och förmögenhet. En annan kvarstående del av sambeskattningen är de begränsade möjligheterna att dela upp inkomsterna mellan makar i ett fåmansföretag. Det är 15 år sedan individuell beskattning infördes för makar med A-inkomst. För B-inkomster gäller fortfarande sambeskattning till den del inkomsten överstiger 5 000 kr. En arbetsinkomst måste ur skattesynpunkt vara lika mycket värd vare sig den intjänas hos någon annan eller i det egna fåmansföretaget. Därför bör denna form av sambeskattning upphävas. Samma sak gäller inkomst av fastighetsförvaltning som för närvarande betraktas som B-inkomst med de sambeskattningskonsekvenser som därav kan följa. Om inkomsten i fråga härrör från verkligt arbete med fastigheten bör inkomsten från annan fastighet betraktas som A-inkomst. Enligt 1982 års skattereform har makar inte möjlighet att sinsemellan kvitta underskott på annan fastighet mot överskott av kapital. Det är naturligtvis inte tillfredsställande, då skatteeffekterna kan bli stora för de familjer som inte har möjlighet att företa interna transaktioner. Enligt vår uppfattning bör makar ha rätt att kvitta underskott mellan sig. När det gäller familjebeskattningen återkommer vi med vårt tidigare förslag om ett grundavdrag på 15 000 kr. per barn. Eftersom avdraget gäller den kommunala beskattningen, som ju är proportionell, blir lättnaden lika för alla barnfamiljer. Här kan man verkligen tala om beskattning efter försörjningsbörda. Sedan många år tillbaka har vi krävt att styrkta kostnader för barntillsyn skall betraktas för vad de är — kostnader för inkomsters förvärvande — och sålunda vara avdragsgilla. Förutsättningen för att kunna ta ett jobb är för en mängd mammor och pappor att barntillsynen blir tillfredsställande ordnad. Det är inte alla förunnat att ha moreller farföräldrar som ställer upp gratis, utan barntillsyn kostar i allmänhet pengar. För att tjäna in till barnpassningen måste i regel föräldern arbeta ihop dubbelt så mycket som barntillsynen kostar. Det är orimligt och orättvist och hindrar många människor från att gå ut i arbetslivet och där bidra till en ekonomiskt tillväxt. I ett par reservationer tar vi också upp frågan om vårdbidrag och familjevårdsersättning, men av tidskäl går jag inte närmare in på dessa frågor. Som jag angav inledningsvis är det få reformer som så krånglat till skattesystemet som begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde. Värre är att begränsningen också strider mot principen att vad som är skattepliktigt å ena sidan skall vara avdragsgillt å den andra. Reformen har medfört prisfall på småhusmarknaden och missgynnar också dem som har sin verksamhet i olika förvärvskällor mellan vilka kvittning inte får ske. Härigenom utsätts företagssamheten för en onödig broms. Vi begär ett förslag om en successiv avveckling av begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde och samtidigt vill vi återuppväcka utredningen om otillbörliga underskottsavdrag.

| Med det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer där i moderata samlingspartiets representanter förekommer.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 60 behandlas såväl regeringens "proposition 180 om förenklad självdeklaration som ett stort antal skattemoitioner, bl.a. partimotioner om inkomstskattens utformning under 1986. Till "betänkandet har fogats inte mindre än 35 reservationer. Först några ord om propositionen om förenklad självdeklaration. Vad jinnebär egentligen förslaget? Vad jag kan finna innebär det att myndigheten gör deklarationen. Deklaranten skall sedan bekräfta att den överensstämmer 'med verkligheten. Deklaranten skall därvid se till att uppgifter rörande iinkomster och utgifter som saknas kommer med. Ansvaret för att deklaratio Inen är korrekt och överensstämmer med den verkliga inkomsten åligger nu liksom tidigare deklaranten själv. | Den förenklade självdeklarationen omfattar endast inkomster av tjänst, kapital, schablontaxerad fastighet och smärre aktievinster. Den förenklade deklarationen gäller dessutom endast för inkomsttagare som bara har vissa allmänna avdrag. Vidare får den som har inkomst av tjänst inte yrka avdrag som överstiger schablonavdraget. Schablonavdraget föreslås bli höjt till 3 000 kr. totalt och skall gälla såväl resor som andra kostnader för inkomstens förvärvande. Schablonavdraget får utnyttjas av den som har inkomst av tjänst. Sparavdraget höjs till 1600 kr. och görs individuellt. Centern har i sin partimotion godtagit propositionens förslag om höjning av beloppet men föreslår att make skall få utnyttja den andre makens avdrag, därest denne inte till fullo har kunnat utnyttja detta. Till utskottsbetänkandet har, som jag sade, fogats ett stort antal reservationer. I reservation 1 berörs deklarationsförfarandet, och på den punkten yrkar centern tillsammans med folkpartiet och moderaterna avslag på propositio nen. Visst skall självdeklarationen göras så enkel som möjligt, men deklarationsförfarandet får inte utformas så, att den enskilde skattebetalaren förlorar det faktiska inflytandet över sin deklaration. Jag är medveten om att schablonavdrag måste tillämplas vid förenklad deklaration, men detta får inte vara av sådan storlek att systemet i vissa fall framstår som klart orättvist. Inflytandet från de förtroendevaldas sida i taxeringsarbetet försvinner i stor utsträckning, vilket minskar allmänhetens intresse för och kunskaper om taxeringsarbetet. Centern kan inte acceptera ett system som bygger på att en skattskyldig skall skriva under att han godtar utsända kontrolluppgifter utan att veta om alla har kommit honom till handa eller inte. Därför säger vi från centern nej till propositionens förslag. I reservationerna 2, 3 och 4 berör de olika partierna sina förslag beträffande den statliga inkomstskatten. I sin partimotion är det framför allt på tre punkter centern kräver snabba åtgärder. Det gäller bättre skatteutjämning på det kommunala planet, en ,bättre samordning mellan skatter och sociala bidrag samt ett fullföljande av 1982 års beslut när det gäller inkomstskatterna. Om socialdemokraterna inte hade svikit trepartiöverenskommelsen angå 'ende skatterna skulle vi i dag inte ha behövt diskutera inkomstskatten. Överenskommelsen innebar att vi i år, 1985, skulle ha utgått från en basenhet på 8 100 kr. och att brytpunkten då skulle ha legat på 129 600 kr. Men tyvärr bröt socialdemokraterna överenskommelsen och införde tillsammans med vpk riktade skattesänkningar — avdrag för fackföreningsavgifter, skatterabatiter och liknande — i stället för att hålla fast vid det beslut som man själv varit 'med om att utforma och som alla tre partier enhälligt hade stött. Skatteöve ;renskommelsen skulle ha omfattat alla inkomsttagare och inte bara vissa speciellt intressanta grupper. Man blir förvånad när socialdemokraterna i skatteutskottet nu direkt ;kritiserar utformningen av skatteöverenskommelsen. Jag måste fråga om .man helt gått ifrån den tidigare uppfattningen om likabehandling av "inkomsttagare och om nödvändigheten att sänka marginalskatten eller i varje fall förhindra en skärpning av denna. Centern står fast vid överenskommelsen och yrkar nu på att 1986 års ,skatteregler skall fastställas på grundval av skatteöverenskommelsen. Enligt denna skulle, som jag tidigare sade, basenheten för 1985 ha varit 8 100 kr. "Centern föreslår därför att detta belopp skall vara utgångspunkten för 'basenheten för 1986. Till detta skall läggas den indexuppräkning som inflationen under tiden september 1984-augusti 1985 medför. Vi skulle då för 1986 troligen få en basenhet på 8 500 kr. och brytpunkten skulle komma att ligga på 136 000. Detta skulle i sin tur innebära att alla inkomsttagare med inkomst på upp till 136 000 kr. skulle få en marginalskatt som inte översteg 50 20. Mer än 90 90 av inkomsttagarna skulle finnas under denna gräns. Detta är ett förslag som nära överensstämmer med det som i år förts fram i debatten från TCO:s sida. Centerns förslag innebär också att den höjning av skatteuttaget i skikten 18-21 basenheter med 4 96 som socialdemokraterna med vpk:s hjälp genomdrev på hösten 1982 skall upphävas. Genom fasthållande vid skatteöverenskommelsen skulle vi få en fasthet i skatteuttaget. Inflationens inverkan på skatteuttaget skulle elimineras. Arbetsmarknadens parter skulle ha vågat träffa längre avtal, om man vetat att beslutet om inkomstskattereglerna låg fast. Jag beklagar att socialdemokraterna svek, och jag har svårt att förstå att inte folkpartiet och moderaterna kunnat sluta upp kring centerns linje. Moderaterna föreslår ett fast tal redan nu för basenheten år 1986 på 8 200 kr. Sedan talar man om en sänkning av marginalskatten till 40 96. Var finns egentligen realismen i detta förslag? Varför inte acceptera centerns linje med en basenhet på 8 100 kr. plus indexuppräkning? Är det verkligen så att moderaterna ser det som angelägnast att sänka skatten mest för dem som har den största inkomsten och sedan smyghöja kommunalskatten genom en sänkning av grundavdraget vid den kommunala beskattningen med 4 500 kr., från nuvarande 7 500 kr. till 3 000 kr.? Det är ganska egendomligt att Knut Wachtmeister här i debatten talar om likställigheten när det gäller försörjningsbördan — han pekar på det högre grundavdrag som skulle utgå till barnfamiljerna. Men han nämnde ingenting om hur icke barnfamiljer drabbas genom minskningen av grundavdraget med 4 500 kr. I realiteten innebär åtgärden att den som har en inkomst som överstiger 7 500 kr. får en höjning av den kommunala skatten på 1 350 kr. I reservationen på denna punkt sägs att detta kompenseras genom en sänkning av statsskatten. Verkligheten är i stället att en inkomsttagare som tjänar 70 000 kr. får genom moderatförslaget om höjning av statsskatten från 4till 5 96 i de lägsta skikten en höjning av skatten med 620 kr. Detta innebär som helhet, enligt moderaternas förslag, att en person som har 70 000 kr. i inkomst får en skattehöjning på 1 970 kr. Jag anser att det är nödvändigt, för att skapa klarhet i debatten, att man verkligen ser på den grupp som här berörs. Det är ingen liten grupp, för enligt den statistik som redovisas i skatteutskottets betänkande — i yttrandet från finansutskottet — befinner sig 2,9 miljoner inkomsttagare inom denna grupp, med en inkomst under 70 200 kr. medan ca 3,5 miljoner inkomsttagare befinner sig däröver. Jag tror inte man skall nonchalera den här gruppen, och man måste inse att man på detta sätt i realiteten inför ett system som belastar dem som har den lägsta inkomsten. I reservationerna 5 och 6 berörs schablonavdraget vid tjänst. Vi yrkar avslag på det förslag som där framställs. Ett schablonavdrag på 3 000 kr. får mycket slumpartad effekt. En person med tjänsteinkomst, utan några resekostnader och utan nämnvärda andra kostnader, får helt plötsligt ett extra avdrag på 3 000 kr. Med det skatteuttag som vi har är det ganska orimligt att så slumpartat ge en skattelättnad åt några, medan andra inte får del av skattesänkningen — en skattesänkning som totalt kostar ca 3 miljarder. Rättvisa och likabehandling måste även i fortsättningen vara rättesnöret i skattepolitiken. I reservation 6 yrkar centern på att man tar bort den s.k. självrisken på 1 000 kr. när det gäller resor till och från arbetet. I reservation 7 upprepar vi kravet på ett avgiftsfritt belopp för egenföretagare när det gäller arbetsgivaravgifterna. Av egenföretagarnas inkomst utgör en del annat än arbetsinkomst, och denna del skall inte beläggas med arbetsgivaravgift. Denna fråga har varit föremål för diskussion alltsedan skatteuppgörelsen träffades, och socialdemokraterna har jämt och ständigt lovat att man skall göra någonting på den punkten. Från början sade man att frågan skulle snabbutredas. Därmed var avsikten att den också skulle bringas till sin lösning. Nu vill man bara skjuta på frågan, och därmed sviker man vad man lovade i överenskommelsen. Beträffande sparavdraget accepteras detta, utom på den punkt där man förhindrar den ena maken att utnyttja den andra makens outnyttjade avdragsrätt. Om man inte tillåter detta, så kommer skatteplanerarna säkert att ändå på något sätt utnyttja avdraget. Det är centerpartiets uppfattning att man inte skall ha en sådan utformning, utan man skall göra det möjligt för alla att utnyttja avdraget. Kan inte den ena maken utnyttja det, så bör den andra få göra det. I reservation 13 berörs uppgiftsskyldigheten för kreditinstituten. I princip bör ingen skillnad föreligga beträffande uppgiftsskyldigheten för arbetseller kapitalinkomst. Den besvärliga frågan i dag är i vilken utsträckning personnumret skall användas i detta syfte. Regeringen har själv uppmärksammat detta och har nu tillsatt en utredning med uppgift att pröva integritetsfrågan. Från centerns sida har vi ansett att riksdagen bör avvakta utredningens förslag innan beslut fattas på denna punkt. Frågan om samtaxering eller särbeskattning av B-inkomster och förmögenhet har diskuterats i många år. Både föroch nackdelar finns. Förändringar i samlevnadsformer skapar en ny situation. I vissa fall missgynnas äktenskapet av de nuvarande reglerna. Vi har därför i reservation 17 begärt att denna fråga skall utredas. I reservation 21 yrkas bifall till centerns krav på en uppräkning av skattereduktionen för hemmavarande make med barn under 18 år från nuvarande 1 800 till 4 000 kr. Beloppet har varit oförändrat sedan 1971 och skulle med hänsyn till penningvärdesförändringen ha höjts ännu mer. Men som en första etapp föreslår vi att beloppet nu höjs till 4 000 kr. I reservation 27 berörs frågan om barnpension. Enligt vår uppfattning är det omrimligt att två barn med samma inkomst skall behandlas olika beroende på om ett av barnen har förlorat en eller båda föräldrarna. Redan 1972 års skatteutredning uttalade att samma skatteregler borde gälla vare sig samhället trätt in med bidragsförskott eller barnpension och föreslog att likställighet skulle kunna uppnås genom att man undantog pensionsförmåner till barn från beskattning. Nu begär vi reservanter en skyndsam översyn av reglerna och förväntar att förslag sedan framläggs av regeringen. En annan fråga som har varit föremål för mycken debatt gäller räntetillägg för ränteförmånliga lån. Enligt riksskatteverkets beräkningar är de admini strativa kostnaderna så stora att det starkt kan ifrågasättas om man skall ha dessa bestämmelser kvar. Ränteilläggen för jordbrukets bostäder är enligt riksskatteverket mycket blygsamma, och statsverkets inkomster skulle enligt riksskatteverkets beräkningar uppgå endast till 850 000 kr. Vi reservanter anser att räntetilläggen egentligen borde slopas i sin helhet. För att inte föregripa pågående utvärdering, och även för att förhindra ett direkt missbruk om regeln slopas, föreslår vi att beskattning av räntetillägg endast skall ske när räntetilläggen överstiger 10 000 kr. Kommer räntetilläggen att bli kvar, och bli kvar även på bil, bör de beräknas på bilens värde efter avskrivning. Det är alldeles orimligt och saknar varje spår av rättvisa när, som nu, bilens inköpspris skall ligga till grund för räntetillägget under hela innehavstiden. Räntetillägget kan i vissa fall bli lika stort som hela bilens värde, om man har bilen tillräckligt länge. Detta säger tillräckligt om systemets orimliga utformning. I reservation 34 om fackliga stipendier påtalas kravet på lika behandling, ett rimligt krav som alla partier borde ställa sig positiva till. I reservation 35 berörs skattereduktionen för aktieutdelningar. Även denna fråga har varit föremål för mycken debatt. Skattereduktionen var avsedd att i avvaktan på en permanent lösning av frågan hur dubbelbeskattning i princip skall elimineras lindra dubbelbeskattning av aktieutdelningar. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringen här med vpk:s bistånd upphävt det tidigare beslutet. Med hänsyn till att företagens villkor försämrats genom olika lagstiftningsåtgärder anser vi det starkt motiverat att återinföra skattereduktionen på aktieutdelningar. Fru talman! En lång rad frågor aktualiseras i detta betänkande, frågor som berör den enskilde, frågor som berör rättvisa och likabehandling i skattesystemet. Vii centern säger bestämt nej till den ryckighet som kännetecknat den socialistiska skattepolitiken under det senaste året. I skatteöverenskommelsen skapades riktlinjer för en fast och bestående skattepolitik, en målsättning som skulle kunna skapa förutsättningar för ett lugnare förhållande på arbetsmarknaden, för en längre avtalsperiod. Den socialdemokratiska regeringen svek uppgörelsen och har valt att ena dagen föreslå skattelättnader för att några veckor senare ta igen detta genom nya skattehöjningar. En sådan ryckig politik skapar inget förtroende utan sprider misstro mot vårt lands hela skattepolitik. Fru talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer där mitt namn förekommer.
Fru talman! Stig Josefson använde en del av sin tid till att gå i polemik med mitt inledningsanförande. Jag tycker inte att det är fruktbart att nu ta upp en debatt om centerns och moderata samlingspartiets skatteförslag. Vi har i dag, tycker jag, viktigare uppgifter att syssla med. Men jag måste ändå påpeka för Stig Josefson att tre fjärdedelar av våra marginalskatteförslag faller på inkomstskikt under 120 000 kr., alltså i de helt vanliga lönelägena. Jag tror att många många människor utöver dem som stöder moderata samlingspartet anser att det är en befogad skattesänkning.
Fru talman! Jag förstår att Knut Wachtmeister inte vill diskutera moderata samlingspartiets skatteförslag, för de faktiska förhållandena tål dåligt att tas fram i dagsljuset. Knut Wachtmeister skildrade den positiva biten men talade inte om vilken effekt det blir för alla dem som har inkomster under 70 000 kr. Jag tycker att det borde skrivas in i riksdagens protokoll vad moderata samlingspartiets förslag innebär för den stora grupp av inkomsttagare som moderaterna totalt nonchalerar.
Fru talman! I samband med att vi framlade förslag om grundavdrag för barn om maximalt 15 000 kr., som avses träda i kraft i etapper under en treårsperiod, framlade vi också resultatet av de besparingar vi ville göra, resultatet av de skattesänkningar vi ville genomföra och också besked om konsekvenserna för dem som inte har några barn. Den skatteskärpning som Stig Josefson påtalade motsvaras av sänkningar av skatten i andra avseenden. I vår partimotion kan Stig Josefson få alla de uppgifter som han till äventyrs kan behöva.
Fru talman! Jag måste nog rekommendera Knut Wachtmeister att läsa partimotionen från moderata samlingspartiet. Där föreslås att marginalskatten skall vara 35 96 i det lägsta skiktet, upp till 78 000 kr. Det innebär en höjning med 1796 i jämförelse med vad som nu gäller. Det kan man inte komma ifrån. Lika självklart är det att en sänkning av grundavdraget från 7 500 kr. till 3 000 kr. vid den kommunala beskattningen innebär en skärpning av kommunalskatten med 1 350 kr. för varenda en som har över 7 500 kr. i inkomst. Detta är fakta. Det hjälper inte hur mycket man än talar om att man gör det och det, för siffrorna som finns i moderata samlingspartiets partimotion visar vilka effekterna blir.

Fru talman! Våren 1982 tillsatte dåvarande finansministern Rolf Wirtén en kommitté med uppgift att utarbeta förslag till ett förenklat deklarationsoch taxeringsförfarande. Kommittén kallade sig skatteförenklingskommittén. Under fjolåret överlämnade kommittén betänkandet Förenklad självdeklaration. Kommitténs förslag, som i långa stycken anammats i propositionen som behandlas i detta betänkande, bygger på att de skattskyldiga i vissa fall inte skall behöva redovisa sina inkomster i en sedvanlig deklaration. Taxeringen skall i stället grunda sig på kontrolluppgifter från arbetsgivare m.fl. Deklarationen slopas helt enkelt för de skattskyldiga som det är fråga om. För att möjliggöra detta föreslås att banker och andra kreditinrättningar åläggs att lämna kontrolluppgift på kapitalinkomster samt en del förändringar i materiella beskattningsregler. Alla vet att det svenska skattesystemet är så krångligt att merparten av de skattskyldiga inte kan bedöma de skattemässiga konsekvenserna av ett visst handlande. Systemet framstår som ett lapptäcke med en betydande brist på logik och konsekvens. Den viktigaste orsaken är givetvis det höga skattetrycket i vårt land. Den socialdemokratiska regeringen har också sedan sitt tillträde formligen dammsugit hela det ekonomiska fältet på jakt efter nya skatter och gamla att höja. Skattesystemet har inte vunnit i överskådlighet på detta. Folkpartiet står bakom tanken på förenkling av såväl taxeringsförfarandet som självdeklarationen. Vi beklagar däremot starkt att priset för den förenklade deklarationen blir en återgång till den gamla socialdemokratiska skattehöjarpolitiken från 1970-talet och tidigare genom att inflationsskyddet nu helt avskaffas. Jag skall strax återkomma till detta. Låt mig bara först säga att vi från folkpartiets sida accepterar att kontrolluppgifter lämnas på inkomster från kapital lika väl som på inkomster från arbete. Detta är ju också en förutsättning för att en förenklad deklaration skall kunna genomföras. Jag har också mycket svårt att förstå den kritik som från främst moderat håll riktas mot detta. Vad är det för skäl som gör att inkomster från arbete skall redovisas klart och öppet till skattemyndigheterna, medan inkomster av kapital skall förmånsbehandlas på något underligt sätt? Moderata samlingspartiet har väl, hoppas jag, accepterat att inkomst av kapital är skattepliktig inkomst? Varför skall sådan inkomst då åtnjuta något sorts privilegium att endast behöva redovisas av den skattskyldige själv till skattemyndigheterna? För mig är detta obegripligt. Alla inkomster som vi här i Sveriges riksdag bestämt skall vara skattepliktiga skall väl redovisas och beskattas på samma sätt. Vad vi sagt från folkpartihåll är att det knappast kan vara någon förenkling att lämna uppgift om mindre belopp och att det därför är motiverat att införa en undre gräns för det belopp för vilket kontrolluppgift skall lämnas. Jag skulle kanske i detta sammanhang, när jag kritiserar moderaternas inställning, också beklaga att Knut Wachtmeister i varje sammanhang väljer att kritisera marginalskattereformen och avdragsbegränsningen och gör detta med det gamla exemplet om villapriserna osv. Vi minns alla vilka fruktansvärda skrämselkampanjer ni moderater gick ut med. Vi har också sett att det var alldeles felaktiga uppgifter ni kom med. Jag tycker att det nu är dags att avsluta den delen. Det är faktiskt så att om vi sänker marginalskatterna som vi vill och som ni vill, Knut Wachtmeister, då minskar avdragsreformens betydelse mycket starkt. Den kommer då att bara gälla några få med mycket höga inkomster. Så till inflationsskyddet. I propositionen föreslås att det automatiska inflationsskyddet avskaffas. Folkpartiet går emot detta och kräver att ett fullständigt inflationsskydd införes. Regeringen säger i propositionen att inflationsskyddet innebär en sänkning av skatteuttaget. Detta är helt fel. Inflationsskyddet är inte en skattesänkning, utan en utebliven skattehöjning. Det tycker jag att man snart borde komma underfund med i finansdepartementet. Det är alltså helt fel att tala om en sänkning av skatteuttaget. Inflationsskyddet förhindrar att skatterna automatiskt skärps på grund av inflationen. Detta är nu så mycket viktigare med tanke på regeringens något underliga sätt att fastställa inflationsmålet. För att hålla löneförhandlarna på gott humör och prisbildningen på en behaglig nivå tycks regeringen ha lagt sig till med modellen att fastställa inflationsmålet till hälften av det beräknade. Detta leder i sin tur fram till att man då det gäller att realistiskt beräkna årets inflation måste använda sig av något som jag skulle vilja kalla för multiplikationsmetoden. Man tar det av regeringen fastställda inflationsmålet och multiplicerar det med två. Därmed kommer man ganska nära den faktiska inflationsutvecklingen. När nu regeringens inflationsbekämpning varit så misslyckad, är det av än större vikt att skatteskalorna indexregleras fullt ut. Vi har i vår partimotion i tabellform visat hur det försämrade inflationsskydd som regeringen genomfört pressat upp marginalskattesatserna vid en viss given inkomst. Resultatet är avskräckande och borde vara det i än högre grad för finansministern som, i vart fall då han öppnar sitt hjärta, inser problemen med höga marginalskatter. Från fördelningspolitiska utgångspunkter är också inflationen av ondo. Ingenting gott kommer av inflationen, inte ens ur fördelningspolitisk synpunkt, såsom finansministern försöker visa när han kritiserar det automatiska inflationsskyddet. Från folkpartiets sida beklagar vi alltså att priset för en förenkling av deklarationsförfarandet blir en återgång till den gamla socialdemokratiska skattehöjarpolitiken. Det är nu ett obestridligt faktum att samtliga de åtgärder som regeringen genomdrivit på inkomstskatteområdet urholkat den ursprungliga marginalskatteöverenskommelsen. Försämringen av inflationsskyddet har, som vi påvisar i vår partimotion, medfört att marginalskatten nu är 5-9 procentenheter högre än vad den skulle ha varit. Redan för inkomståret 1986 innebär det slopade inflationsskyddet att skatten för en industriarbetare vid en försiktig beräkning av inflationen blir drygt 600 kr. högre än vad vi föreslår. Jag skulle vilja säga att sällan har en regering genom åtgärder på skatteområdet så allvarligt försämrat förutsättningarna för avtalsrörelsen som den socialdemokratiska regeringen gjort inför 1986 års löneförhandlingar. I propositionen föreslås att schablonavdraget under inkomst av tjänst höjs från nuvarande 1 000 till 3 000 kr. En höjning på detta sätt av schablonavdraget innebär naturligtvis störst fördelar för de inkomsttagare som inte alls har några utgifter för inkomsternas förvärvande. En inkomsttagare som reser till och från arbetet med allmänna kommunikationsmedel och i övrigt inte har några större avdrag än nuvarande schablonbelopp på 1 000 kr. skulle genom förslaget få en ökning av avdragen på ca 1 200 kr. Med 50 96 marginalskatt motsvarar det en skattelättnad på ca 600 kr. Samtidigt skall emellertid inflationsskyddet avskaffas, vilket innebär en skattehöjning på minst lika mycket för de flesta heltidsarbetande. Skattehöjningen blir i själva verket mycket större för många heltidsarbetande, som således får en totalt sett höjd skatt genom regeringens förslag. Till detta kommer också den skärpning av marginalskattesatserna som förslaget innebär, vilket går stick i stäv med vad som krävs i den svenska ekonomin. Höjningen av schablonavdraget innebär ett stort bortfall av skatteintäkter, enligt propositionen ca 3,2 miljarder kronor. Merparten av skattebortfallet uppträder för kommuner och landsting. Jag erinrar mig att regeringen tidigare hävdat att varje minskning av kommunernas skatteintäkter innebär ett hot mot den sociala välfärden. Det hotet tycks nu tydligen ha minskat när man själv kan välja samma medel. Vi från folkpartiets sida föreslår att nuvarande regler behålls i fråga om schablonavdrag och reseavdrag, liksom självfallet att inflationsskyddet återinförs. Det återinförda inflationsskyddet innebär fördelar för alla inkomsttagare i och med att genomförda sänkningar av marginalskatten då blir bestående. Likaså innebär vårt förslag lägre skatt för heltidsarbetande som pendlar till och från arbetet med allmänna kommunikationsmedel. Några problem ur förenklingssynvinkel uppträder inte med vårt förslag. Den som åker bil till arbetet måste i båda fallen själv beräkna och uppge kostnaderna för detta. Den som pendlar bör enbart kunna sätta ett kryss i en ruta att avdrag yrkas för månadskort eller liknande, och sedan beräknar taxeringsmyndigheten i resp. län vad tolv månadskort kostar och gör avdraget. Vi har inga invändningar mot individualiseringen och hö'!ningen av det s.k. sparavdraget till 1 600 kr. per person. Med hänsyn till höjningen kan vi också acceptera att avdraget för förvaltningskostnader bara medges för belopp som överstiger 1 000 kr. Detta är onekligen en förenklingsåtgärd. Enligt vår uppfattning är det naturligt att i samband med individualiseringen av sparavdraget den kvarstående sambeskattningen av inkomst av kapital avskaffas. Vi har sedan lång tid krävt att principen om särbeskattning genomförs fullt ut. Kravet blir naturligtvis särskilt starkt nu, eftersom en individualisering av avdraget logiskt sett bör kompletteras med en individualisering av skatten på motsvarande inkomster. Majoriteten i skatteförenklingskommittén hade föreslagit att avdraget för underhåll av icke hemmavarande barn skulle avskaffas. Folkpartiets representant i utredningen motsatte sig detta. Det är därför glädjande att det i propositionen föreslås att avdraget behålls. Även i fråga om folkpensionärernas extra avdrag har regeringen anslutit sig till reservanternas i skatteförenklingskommittén förslag. Således avvisas tanken på att det extra avdraget skall beräknas med hänsyn till värdet av makarnas sammanlagda förmögenhet. Vi godtar självfallet detta. Detsamma gäller det s.k. hemmamakeavdraget, som också föreslås behållas i enlighet med reservanternas linje i kommittén. Avdragsminskning för s.k. äldre aktier innebär en klar försämring för många aktiesparare, främst för småsparare. Med nuvarande regler kan försäljning ske för ett belopp på 10 000 kr. Enligt förslaget minskas detta till 6 667 kr. Vi anser att en sådan förändring skapar en låsning på aktiemarknaden och en ytterligare försämring för det enskilda aktiesparandet. Avdraget bör därför, enligt vår uppfattning, behållas på nuvarande nivå, dvs. vid 3 000 kr., även efter en individualisering. Jag tycker att de signaler som under en lång tid kommit från aktiemarknaden om en ökad institutionalisering understryker värdet av detta. I propositionen föreslås att straffskalan i taxeringslagen utvidgas till att omfatta fängelse i högst 6 månader utöver nuvarande bötesregler för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter uppgiftsskyldigheten. Folkpartiet anser inte att förslaget om straffskärpning kan accepteras. Med anledning av reservationerna 30, 31 och 32, som behandlar ränteförmånliga lån och räntetillägg för bilförmån, vill jag kort deklarera att dessa erhållit en sådan utformning att vi från folkpartiets sida inte kan stödja dem. Under mom. 38 och 39 kommer vi därför att avstå från att rösta. För undvikande av missförstånd i sakfrågan vill jag påpeka att folkpartiet tidigare, när frågan om räntetilläggen för ränteförmånliga lån behandlades, krävde ett avskaffande av räntetilläggen samt att vi var motståndare när räntetilläggen infördes för bilförmån. Vi står givetvis kvar vid de här uppfattningarna. Fru talman! Med anledning av vad jag här anfört samt med hänvisning till reservationerna som har avlämnats yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 34 och 35.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
Fru talman! Skattepolitik är klasspolitik. Den kan utformas dels för att medverka till att utjämna de stora inkomstskillnader som råder inom kapitalismen, dels för att stödja och gynna de redan privilegierade grupperna i ett samhälle. Borgerlig skattepolik syftar i stort till denna senare utformning. Skattepolitik är dock inte enbart ett sätt att gynna den ena eller andra klassen i samhället. Den kan också användas för att antingen skapa rättvisa i socialt och kulturellt hänseende genom en väl fungerande och utbyggd offentlig verksamhet eller för att enbart understödja kapitalistklassen och med den förbundna skikt genom att sådana verksamheter stärks som har till uppgift att slå vakt om de bestående orättvisorna. Därför är borgerlig skattepolitik en djupt orättfärdig och krass klasspolitik, som syftar till att undanhålla samhället resurser för den sociala och kulturella utveckling som skall tjäna folkflertalet. Även socialdemokratisk skattepolitik är emellertid borgerligt färgad. Där tas stor hänsyn till den härskande kapitalistklassens profitjakt och förmögen hetsskapande. Den tredje vägens politik, som socialdemokraterna vill kalla sin s.k. krispolitik, gynnar kapitalet och drabbar de arbetande. Det är de principiella grunderna för skattepolitiken som också på sikt visar vad partierna avser att genomföra vid ett eventuellt makttillträdande och var deras fördelningspolitiska profil befinner sig. Inför ett eventuellt borgerligt övertagande av den politiska ledningen av landet är det av intresse att skärskåda vad det ledande borgerliga partiet, moderata samlingspartiet — det gamla högerpartiet i nyliberal tappning — står för när det gäller de grundläggande rättvisefrågorna. Högern vill på sikt ta bort all progressivitet i beskattningen, dvs. de vill få bort sådana inslag i beskattningen som har någon inkomstutjämnande effekt. Den vill å andra sidan öka den indirekta beskattningen. Denna är till grunden regressiv, dvs. slår hårdare mot dem med låga inkomster än mot dem med höga. Dessutom vill den väsentligt sänka det totala skatteuttaget, men huvudsakligen endast för dem med höga inkomster eller stora förmögenheter. Detta är sammanfattningen av den moderata skattepolitiken. Att denna väg i sin förlängning skapar otrygghet för de icke besuttna genom att social och kulturell verksamhet skärs ner och till stor del privatiseras, dvs. görs tillgänglig för privat profitjakt, är helt i linje och konsekvens med traditionell högerpolitik. Marginalskattesänkningar har blivit ett av högerns och den samlade borgerlighetens stora fältrop mot skatterna och den offentliga gemensamma nödvändiga och nyttiga verksamheten. Men man talar inte i klartext om vilka som skulle få nytta av marginalskattesänkningar — lika litet som man talar om hur det skulle gå för de arbetslösa, sjuka, pensionärerna, låginkomsttagarna och många fler som kommer att drabbas. De av moderaterna föreslagna skattesänkningarna skulle öka skatten för alla med inkomster upp till omkring 75 000 kr. För dem med inkomster därutöver skulle sänkningarna börja slå igenom. Först med några hundralappar eller någon tusenlapp för en genomsnittlig industriarbetare och sedan med tiotusentals kronor för dem med mera ”ståndsmässiga” inkomster i kvartsmiljonklassen och därutöver. Denna s.k. skattesänkning skall dessutom läggas till den redan genomförda, dvs. den s.k. underbara nattens överenskommelse. Den som då hade inkomster över denna kvartsmiljon per år skulle med det moderata förslagets eventuella genomförande komma att tjäna totalt mellan 50 000 och 70 000 kr. enbart till följd av skattesänkningen. Man kallar detta för marginalskattesänkningar, alltmedan vanliga arbetare med vanliga arbetarinkomster i stort sett inte fått vidkännas någon förändring alls. Om de har fått vidkännas någon förändring så är det en skärpning. Men högern nöjer sig inte med detta. Moderaterna vill dessutom återinföra det fulla värdet av avdragsbegränsningen, som det så vackert heter. Det innebär bara att de med stora underskottsavdrag — dvs. de med mycket höga inkomster, eftersom det knappast går att ha stora underskottsavdrag vid låga inkomster — skall skattesubventionera bl.a. sina konsumtionslån fullt ut. För 1985 kan man räkna med att underskottsavdragen kommer att närma sig 40 miljarder kronor. Med nuvarande begränsningar skulle det innebära knappt 20 miljarder i skattebortfall, medan det med högerns förslag skulle bli uppemot 30 miljarder kronor som lånefinansierad konsumtion skulle subventioneras med i form av mindre skatt. Det är med det parti som har denna politiska profil som centern och folkpartiet kommer att traska patrull vid ett eventuellt regeringsskifte. Folkpartiet har för övrigt också för egen del uttalat sig för marginalskattesänkningar på samma nivåer som moderaterna föreslår. Det är naturligtvis svårt att tro att framtiden i skattepolitisk mening kommer att se väsentligen annorlunda ut än den moderata om dessa tre partier skulle överta majoriteten i riksdagen. Men den skattepolitik som socialdemokraterna har fört i regeringsställning kaninte heller undgå kritik. Vi hart.ex. den underbara nattens överenskommelse om skattesänkningar för höginkomsttagarna, som dessutom träffades under den socialdemokratiska oppositionstiden. Regeringspolitiken är också följsam till kapitalets rörelser och spekulationer. Den har i väsentlig grad fjärmats från de arbetarrörelsens ideal som innefattade rättvisa och utjämning. Dagens socialdemokratiska skattepolitik har inte ens mycket kvar av den rättviseprofil som Wigforss drog upp under efterkrigstiden. Den socialdemokratiska rädslan för att göra ingrepp mot de stegrande monopolistiska tendenserna inom ekonomin, t.ex. genom en reell beskattning av stora förmögenheter, visar hur väl anpassningen till kapitalismen har gått. Åtgärderna som föreslås från finansdepartementet slår ofta mot de arbetande och gynnar vanligtvis storfinansen. Därför vore en omorientering på sin plats. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika motioner lagt fram sina förslag till hur skattepolitiken skall se ut. I detta betänkande tas för vår del endast upp förslaget till förändringar av avdragssystemet. Vpk hävdar — och det med rätta — att väsentliga skärpningar måste till i den ständigt kraftigt växande avdragsdjungeln. Som jag tidigare nämnt närmar sig underskottsavdragen snabbt 40 miljarder kronor. För ett par år sedan låg nivån på ca 30 miljarder, medan avdragen i mitten av 1970-talet, dvs. för ungefär tio år sedan, uppgick till omkring 5 miljarder. I början av 1960-talet var summan av underskottsavdragen inte mer än några hundra miljoner. Orsaken till denna kraftiga ökning står delvis att finna i ökade byggkostnader och fler egnahem, men framför allt i en väsentligt ökad spekulation i småhus under 1960 och 1970-talen. Den grundläggande anledningen till spekulationen utgör dock det privata ägandet av marken. Det liberala avdragssystem som vi har när det gäller beskattning påskyndar utan tvivel spekulationskarusellen och medverkar till att driva upp priserna. Det kan inte vara rimligt att just småhusägandet skall få de största subventionerna inom bostadssektorn. En mycket liten del tillfaller det boende som utgörs av hyresrätter, om man ser subventionerna i förhållande till antal boende. Men problemet är framför allt det stora skattesubventionerande som sker genom avdragen för ett mera påtagligt lyxboende. Det kan inte vara rätt att via skatteavdrag subventionera överklassens lyxboende. De som får betala dess boendekostnader är vanliga skattebetalande arbetare och lägre tjänstemän, som själva av ekonomiska skäl hänvisas till boende med hyresrätt. Därför har vpk lagt fram förslag om att man skall begränsa rätten till underskottsavdrag så att ett tak införs som motsvaras av de avdrag som gäller vid statliga lån till egnahem. De som inte nöjer sig med ett sådant egnahem utan kräver större lyx måste själva få stå för merkostnaderna. Vi vill dessutom slopa möjligheterna till avdrag för räntor som avser annan konsumtion än just boendet. En bättre väg att gå för finansministern och riksbanken hade utan tvivel varit att minska skatteavdragen i stället för att höja räntan. Det skulle säkerligen ha medfört att lån för konsumtion minskade väsentligt, och det skulle också ha slagit mer rättvist. Fru talman! Jag skall självfallet också beröra den fråga som står som rubrik till utskottets betänkande, nämligen förenklad självdeklaration. Vi har från vpk:s sida accepterat regeringsförslaget om förenklad självdeklaration. Vi har inte lagt fram någon motion med anledning av propositionen därför att vi har den uppfattningen att det mesta i den är helt riktigt. Vi anser inte att det kan vara fel att kreditinstitut blir skyldiga att uppge räntor och förmögenheter till skattemyndigheterna. Det kan inte heller vara fel att göra sådana förenklingar och införa sådana schablonbeloppsavdrag som omfattar en stor del av dem som har arbetsinkomster. Däremot finner vi de lättnader som genomförs för dem som spekulerar i aktier oriktiga. De är dock inte av sådan omfattning att vi av den anledningen säger nej till reformen. Det förslag som skatteförenklingskommittén lade fram kunde inte accepteras av vpk. Nu blev detta inte heller regeringens förslag, vilket vi anser var bra. I förslaget hade alltför stora generaliseringar gjorts som enligt vår mening hade inneburit ökade orättvisor. Däremot skulle ytterligare förenklingar kunna göras, bl.a. genom att slopa rätten till en mängd av de avdrag som nu tillåts. Jag har berört dessa i det föregående, varför jag inte tänker upprepa dem. I samband med förslaget om en förenklad självdeklaration tas också frågan om inflationsskyddets slopande upp. Som vi framhållit i tidigare debatter har vi inte haft anledning att slå vakt om något inflationsskydd. Tvärtom har vi tyckt att det varit ett orättfärdigt inslag i skattepolitiken att inflationsskydda skatteskalor, vilket inte innebär någonting annat än att personer med höga inkomster och därigenom också höga marginalskatter gynnas. Den talare som står här och säger att inflationsskyddet förhindrar att skatterna skärps genom inflationen snackar i nattmössan. Skatterna skärps inte på grund av inflationen. Möjligen gör de det på grund av löneökningar, men det är någonting helt annat. Under de borgerliga åren fanns det faktiskt tillfällen då vi hade 0 96 i löneökning men 15 96 i inflation. De som då tjänade på inflationsskyddet i skatteskalorna var inte de arbetande. Fru talman! Vpk har också en kommittémotion som behandlats i detta betänkande. Den berör frågan om hur beskattningsreglerna slår i fråga om merkostnaderna inom vårdbidraget. Vi har där föreslagit att man skall göra en utvärdering för att få ett mer samlat grepp över vilka effekterna blir. Utskottet har inte ansett att en sådan utvärdering skall göras, vilket vi beklagar. Jag yrkar bifall till vpk:s motioner 2386 och 1154 och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Tommy Franzén riktade några våldsamma rallarsvingar mot moderata samlingspartiet — eller högern som han kallade det, det var länge sedan partiet hette så —, varför jag känner mig nödsakad att bemöta honom på vissa punkter. Först sade han att vi ville avskaffa all progressivitet i skatteskalan, vilket är helt felaktigt. Tommy Franzén har tydligen läst på dåligt. Däremot har han rätt i påståendet att vi vill sänka det totala skattetrycket. Sverige är världsmästare när det gäller skattetryck, och det tror jag inte är mycket att stå efter. Ett lägre skattetryck skulle också minska rundgången skatter-bidragavgifter. Det måste vara något fel när antalet socialbidragstagare på ett par år har ökat med ett par hundra tusen och nu uppnår till 500 000 människor. När Tommy Franzén säger att vi inte gör någonting för arbetslösa, sjuka och pensionärer, kan jag sammanfattningsvis säga, att genom ett lägre skattetryck blir det bättre fart på Sverige, större anledning att bygga ut företag och större anledning att ta ett extra arbete för att tjäna mera. Därigenom får vi också bättre råd att ta hand om de arbetslösa, de sjuka och pensionärerna. Det finns ett bra talesätt som säger: Har man inte råd att låta människor lyckas, har man inte heller råd att ta hand om dem som misslyckas. Sedan kom Tommy Franzén in på underskotten och sade att de uppgick till 40 miljarder kronor. Det föreföll som om Tommy Franzén menade att dessa pengar används till konsumtionskrediter för redan rika människor. I själva verket är 90 20 av underskottsavdragen ränta på bostäder. Vi har sagt att man på sikt successivt bör avveckla begränsningen av underskottsavdragens skattemässiga värde. Men, och det är ett viktigt men, vi vill återuppväcka den utredning om otillbörliga underskottsavdrag som lades ned häromåret, eftersom vi anser att det är av stor vikt att man inte kan komma undan skatt på det sätt som Tommy Franzén här nämnde, dvs. genom kraftiga konsumtionskrediter. Vi vill alltså uppväcka utredningen och få fram ett förslag som begränsar de otillbörliga underskottsavdragen.
Fru talman! När Tommy Franzén påstod att regeringspolitiken vid en eventuell borgerlig valseger skulle innebära att centern skulle acceptera moderaternas skatteförslag, var han faktiskt ute för att vilseleda allmänheten. Av vad jag har sagt har det klart och tydligt framgått, liksom också av centerpartiets ställningstagande tidigare, att vi inte accepterar moderaternas skattepolitik, som innebär att skattebördan övervältras på de lägsta inkomsttagarna. Vi kommer själva att bestämma vilken skattepolitik vi vill föra. Vpk är ganska vant vid att kompromissa. Vi får först se hur valet går. Vid de borgerliga överläggningar som eventuellt kommer att föras skall riktlinjerna för skattepolitiken utformas. Så mycket är säkert att centerpartiet inte accepterar vare sig moderaternas skattepolitik, som den presenterats i dag, eller den socialdemokratiska skattepolitiken.
Fru talman! När Tommy Franzén anfaller som värst tar han ju i litet grand. Han påstår att folkpartiet traskar patrull med moderaterna. Detta är inte sant, Tommy Franzén. Vi har över huvud taget aldrig uttryckt den målsättning som Knut Wachtmeister presenterade i dag och som Tommy Franzén faktiskt borde ha uppmärksammat, nämligen att statsskatten borde avskaffas fullständigt. Vi har sagt att vi har målet att sänka marginalskatterna, och att göra detta rejält. Däremot kan vi inte gå fram i den takt som moderaterna föreslår. Folkpartiet menar att det är viktigt att lönebildningen hänger med, liksom också att förhandlarna får göra detta. Det är nämligen, Tommy Franzén, inte bara skatten som bestämmer vad människor har att leva av, utan också de löner man får ut bestämmer den saken. Även de sociala förmåner som vi har i det här landet bestämmer standarden. Tommy Franzén siktar enbart in sig på skatten. Men det är inte riktigt. Jag har försökt att ge en förklaring så många gånger att jag tycker att Tommy Franzén nu borde ha förstått det hela. Det är faktiskt intressant, fru talman, det här med frågan om vem Tommy Franzén skall traska patrull med. Blir det med den finansminister i en socialdemokratisk regering som har sagt att marginalskatterna är ett mycket mycket stort problem och att man måste gå vidare med nya och förnyade marginalskattesänkningar och som även har en statssekreterare som i debattartiklar talat om en proportionell inkomstskatt? Jag tror att det kan bli ganska bekymmersamt för Tommy Franzén att traska patrull, för det är ju vad han gör.
Fru talman! Till att börja med vänder jag mig till Knut Wachtmeister. Bortsett från om Knut Wachtmeister inte tyckte om att jag kallade moderaterna för högern tog han tydligen åt sig och begärde replik på mitt inlägg. Det är väl ett bevis på att jag inte har hamnat helt galet. Det är faktiskt så — jag har själv läst om det i en moderatmotion och jag har hört det sägas i debatter tidigare, för ungefär ett år sedan — att högern vill slopa den progressiva beskattningen och i stället införa proportionell beskattning. Det är man på sikt inne på. Om Knut Wachtmeister vill utmejsla det resonemanget, får man väl komma med ett nytt program och ta avstånd från det som man tidigare har framfört, både i motioner och under debatt här i kammaren. Moderaterna talar om att sänka skattetrycket, så att folk kan ta extraarbete. Det skulle innebära att färre människor blev arbetslösa. Ja, dessa påståenden står litet grand i motsättning till varandra. Jag tror att t.o.m. Knut Wachtmeister begriper detta, om han så att säga bara suger litet på det. Ett lägre skattetryck — på det sätt som moderaterna förespråkar — är alltså inte till för vanligt folk, utan ett lägre skattetryck kommer dem till godo som har höga inkomster och stora förmögenheter. Därmed har jag sagt tilräckligt om den saken. Beträffande centern är det naturligtvis inte utan att man känner en viss oro —också Kjell Johansson kan lyssna på detta. Jag sade inte att ni traskar patrull utan talade om det parti som centern och folkpartiet kommer att traska patrull med efter ett eventuellt regeringsskifte. Däri ligger alltså en liten skillnad. I dag försöker ni i varje fall i viss mån ha åtskild politik. Men det kommer sannolikt att bli en sammanslagning efter ett eventuellt regeringsskifte, och då är det utan tvivel moderaterna som kommer att vara det tongivande partiet. Stig Josefson säger att han inte kan acceptera moderaternas politik i skattefrågan. Men det förhöll sig på samma sätt inför den förra borgerliga regeringen. Då talade Thorbjörn Fälldin så vackert om att inte någon statsrådsplats var så attraktiv att han skulle dagtinga när det gäller kärnkraften — men det gjorde han som bekant. Sedan, Kjell Johansson, när det gäller frågan om vem jag skall traska patrull med kan jag definitivt säga att det i varje fall inte blir med någon borgerlig finansminister. Men det lär väl så småningom visa sig huruvida det blir fråga om att traska patrull över huvud taget. Någon som har sådana förklaringar och sådana skatteidéer som en viss statssekreterare står för kommer jag under alla omständigheter inte att traska patrull med — oavsett om det är en borgerlig eller socialdemokratisk finansminister.
Fru talman! Beträffande slopandet av inkomstskatten, som Tommy Franzén vidhåller att vi vill genomföra, hänvisar jag till vårt partiprogram, till våra partimotioner och till vår reservation på s. 83 i skatteutskottets betänkande 60. På alla dessa ställen står det nämligen att vi vill avskaffa den statliga inkomstskatten utom vid höga inkomster. Det är en mycket viktig reservation, Tommy Franzén! Tommy Franzén vill inte slå vakt om inflationsskyddet. Gå ut och fråga vanliga jobbare vad de tycker om att det uteblivna inflationsskyddet har höjt deras skatt med ungefär 1 600 kr. i jämförelse med vad de utlovades om inflationsskyddet hade funnits kvar! Fråga dem om de tycker att det är bra, Tommy Franzén! Jag är säker på att de inte kommer att svara på ett sätt som Tommy Franzén önskar.
Herr talman! Tommy Franzén drar in energipolitiken i denna debatt och talar om vad som skedde under den borgerliga regeringstiden. Det var väl minst av allt moderat politik som fördes då.

Herr talman! Det är naturligtvis bra om moderaterna i detta skede säger att de inte helt vill ta bort progressiviteten i statsskatten. Men tittar vi på det förslag som moderaterna har lagt fram finner vi att de tar bort ytterligare ca 16 miljarder kronor av statsskatten, som i år kommer att ligga på 38 miljarder kronor. Det blir alltså kvar 22 miljarder. Därmed har moderaterna nära nog halverat den redan låga andelen progressiv skatt, dvs. utjämnande skatt, inom skattesystemet. I mitten på 1970-talet låg andelen progressiv skatt av samhällets totala skatteinkomster på uppemot en tredjedel, och i dag är den en åttondel. Med den moderata skattepolitiken blir den inkomstutjämnande skattens andel inte mer än en tolftedel, och det innebär att progressiviteten nära nog tas bort — endast 22 miljarder av 300 miljarder skulle vara inkomstutjämnande. Däremot är inte moderaterna främmande för att höja indirekta skatter, som är regressiva och alltså har rakt motsatt effekt. Skall vi tala om inflationsskydd eller om skattesänkningar? Det är faktist två vitt skilda saker som Knut Wachtmeister tar upp. Det är inte inflationsskydd i sig som har effekten att det blir en skattesänkning på 1 200 kr. Systemet har konstruerats på ett sådant sätt att skatterna skall sänkas om det bara är en gnutta inflation oavsett om det görs lönehöjningar eller inte. Jag skulle vilja se den borgerliga finansminister som fortsatte med det som ni höll på med under de sex åren, med hög inflationstakt och mycket låga löneökningar. Den typen av inflationsskydd kommer till slut att innebära att statskatten försvinner helt, blir noll. Det går inte att komma ifrån detta. Anledningen till att jag drog in energipolitiken i debatten, Stig Josefson, var att jag ville ge ett exempel på trovärdigheten, vad som kommer att accepteras och inte accepteras. Det kan också finnas andra exempel.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse som majoriteten av utskottet har godkänt regeringens förslag till en betydande förenkling av deklarationsoch taxeringsförfarandet. Förslaget innebär att en stor majoritet av landets löntagare och pensionärer på ett enkelt sätt kommer att klara av det årliga bestyret med att upprätta sin självdeklaration. Vi vet att många deklaranter — även bland löntagarna — med nuvarande system har ansett sig nödsakade att anlita hjälp för att upprätta sin deklaration. Med förslaget om en förenklad deklaration kommer de nu att slippa detta. En radikal förenkling för ett stort antal skattskyldiga har stor betydelse också för skattemyndigheterna. Dels kommer deklarationsmassan som kräver manuell granskning att minskas kraftigt, dels kommer övriga granskningsoch registreringsbehov att minimeras. Därigenom lösgörs resurser som bl.a. kan användas för en bättre information och annan service till allmänheten, som inte minst centerns företrädare i utskottet tidigare efterlyst men som de tydligen vid det här tillfället ej vill ta vara på. En annan fördel vinns också genom att mer resurser kan sättas in för en fördjupad granskning av de svårkontrollerade deklarationerna. Därmed uppnår man en rimlig förskjutning av tillgängliga resurser mot deklarationer där det kan förekomma mer omfattande skatteundandragande. Enligt utskottsmajoritetens mening har frågan om ett förenklat deklarationsoch taxeringsförfarande en hög angelägenhetsgrad, sett ur såväl de skattskyldigas som skattemyndigheternas synvinkel. Med hänsyn bl.a. till att det helt övervägande antalet heltidsarbetande inkomsttagare genom 1982 års skattereform erhållit betydande marginalskattelättnader för inkomståren 1983-1985, anser utskottsmajoriteten att en förenklingsreform bör prioriteras framför ytterligare sänkningar av den statliga skatten. Jag vill i sammanhanget framföra att enligt en undersökning utförd av riksrevisionsverket, som redovisas i finansutskottets yttrande i ärendet, erhåller 59 90 av inkomsttagarna en större skattelättnad genom förslagen i propositionen än genom en uppräkning av basenheten, som det föreslås i reservationer från de borgerliga partierna. Skattelättnaden har enligt propositionens förslag dessutom sin tyngdpunkt i mellanoch låginkomstskikten. En höjning av basenheten gynnar däremot i första hand inkomsttagare med högre inkomster, vilket vi från utskottsmajoriteten ej kan acceptera, främst av fördelningspolitiska skäl. När det gäller frågan om att återställa inflationsskyddet i skatteskalan finns det, som finansministern påpekar i propositionen, ingenting som hindrar att skatteskalan för åren efter 1986 kan anpassas till löneoch prisutvecklingen, så att marginalskatterna kan hållas på en rimlig nivå. Det är alltså inte så, som Knut Wachtmeister trodde i sin inledning, att regeringen på sikt tänker ta bort inflationsskyddet helt och hållet. Jag vill också hålla med om det Tommy Franzén sade i sin inledning, att inflationen inte kan höja några skatter. Det är andra saker som höjer skatterna, inte inflationen. Från borgerligt håll yrkar man avslag på propositionen även i denna del. Centern vill dock ta ett russin ur kakan och tillstyrker borttagandet av avdragsbegränsningen på 1 000 kr. för arbetsresor. Från utskottsmajoritetens sida vill vi framhålla, att vill man genomföra en förenklingsreform som skall omfatta majoriteten av inkomsttagarna, måste man med nödvändighet uppge kravet på millimeterrättvisa och arbeta med schabloner som inte är för snävt tilltagna. Det bör i det här sammanhanget framhållas att vid en internationell jämförelse, som riksskatteverket gjort, visar det sig att Sverige ligger långt ner på listan när det gäller storleken av schablonavdrag från anställningsinkomst, och som en följd av bl.a. detta högt på listan när det gäller den andel av granskningsresurserna som satsas på vanliga löntagardeklarationer. Det är riktigt, som framhålls i den borgerliga reservationen, att vissa skattskyldiga kommer att erhålla en överkompensation och att det för andra kan bli mindre förmånligt med en höjd schablon. Denna nackdel måste emellertid vägas mot de betydande fördelar för såväl enskilda som skattemyndigheter som ett förenklat deklarationsoch taxeringsförfarande otvivelaktigt kommer att innebära. I propositionen föreslås, när det gäller det s.k. sparavdraget, att det individualiseras och höjs från 800 kr. till I 600 kr. Centern har yrkat avslag på förslaget om en individualisering. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att förslaget innebär sådana avsevärda fördelar ur förenklingssynpunkt att det måste accepteras, särskilt som sparavdraget nu fördubblas. Förslaget i propositionen innebär också att nuvarande avdrag för räntor i inkomstslaget tjänst flyttas till inkomstslaget kapital. Syftet härmed är bl.a. att söka undvika att värdet av schablonavdraget i förstnämnda förvärvskälla urholkas. När det gäller frågan om straffsanktioner föreslås i propositionen en skärpning av straffskalan, så att fängelse i högst sex månader även skall kunna utdömas för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter sin skyldighet att lämna kontrolluppgift. De borgerliga ledamöterna i utskottet har reserverat sig mot förslaget. Enligt majoritetens mening måste det anses rimligt att i ett system med förenklad deklaration, som i hög grad bygger på att arbetsgivare och andra fullgör sin skyldighet att lämna kontrolluppgifter, något skärpa straffsanktionerna för dem som åsidosätter denna skyldighet. Genom att straffskalan kommer att omfatta också fängelse får — som framhålls i propositionen —sanktionen en större preventiv funktion, och betydelsen av att lämnade uppgifter är korrekta understryks på ett påtagligare sätt. Schablonavdraget för aktieförsäljning godtas vid försäljning av aktier som innehafts mindre än två år. Moderaterna och folkpartiet vill ha andra bestämmelser när det gäller schablonavdraget vid försäljning av äldre aktier. I denna del innebär förslaget att man får rätt till ett avdrag på 2 000 kr. och att detta är personligt. Nu gäller 3 000 kr. för makar. Reservanterna vill behålla 3 000 kr. även efter individualiseringen. Ett sådant förslag innebär ytterligare lättnader i beskattningen av aktieförsäljningen, vilket inte kan anses motiverat. Vi yrkar därför avslag även på det förslaget. Skyldigheten för kreditinstitut att lämna information till skattemyndigheterna om ränteinkomster m.m. har föranlett invändningar från såväl moderater som centerpartister. Som skäl anförs farhågor för uppluckring av banksekretessen och integritetsskäl. Det är ett något märkligt resonemang. Arbetsgivarna har skyldighet att lämna uppgifter om inkomstförhållanden, och den skattskyldige har skyldighet att lämna uppgift om såväl banktillgodohavanden som ränteinkomster. Bankerna lämnar numera specificerade uppgifter till kontoinnehavarna på såväl ränteinkomster som ränteutgifter. Varför man inte skulle kunna utnyttja dessa uppgifter i taxeringsarbetet på samma sätt som man nu utnyttjar kontrolluppgifterna från arbetsgivarna är det svårt för oss i utskottsmajoriteten att förstå. Jag vill också påminna om att man i en utredning som gjorts inom riksskatteverket har kommit fram till att det allmänna, om förslaget genomförs, skulle tillföras en inkomstökning på ca 400 milj.kr. årligen räknat i 1980 års kostnadsoch ränteläge. Detta belopp är i dag säkerligen uppe i det dubbla — kanske ännu mer; det finns de som vill påstå det. Jag kan i och för sig förstå det när det gäller moderaterna, men jag förstår det mindre när det gäller centern, att man inte vill vara med om att vidta åtgärder för att få in dessa pengar till samhället. I fråga om dessa uppgifter vill jag påminna om att taxeringsmyndigheterna har absolut sekretesskyldighet, varför dessa skäl i verkligheten inte gärna kan ligga bakom era reservationsskrivningar. Folkpartiet accepterar uppgiftsskyldigheten men vill höja beloppsgränsen till 500 kr. Först när räntan uppgår till minst detta belopp skall enligt folkpartiet uppgiftsskyldighet föreligga. Utskottet konstaterar att en sådan regel inte skulle innebära någon förenkling, eftersom den skattskyldige har att uppge ränteinkomster som understiger den föreslagna beloppsgränsen. Utskottet har i samband med behandlingen av förslaget om förenklad självdeklaration också haft att behandla ett stort antal motioner. Jag kommer inte att gå in på alla dessa, men jag vill gärna nämna några. Bl. a. aktualiseras sambeskattningen i förmögenhetshänseende. Företrädarna för de borgerliga partierna vill här att skattesystemet skall individualiseras. Utskottsmajoriteten hänvisar till familjelagsakkunnigas arbete och anser att det först när resultatet av den utredningens arbete föreligger finns anledning att ta upp frågan om särbeskattning i förmögenhetshänseende till prövning. Familjebeskattningen har tagits upp i ett antal motioner. Moderaterna ' återkommer med sitt förslag om barnavdrag vid beskattningen, centern vill ha höjning av skattereduktionen för hemmavarande med barn under 18 år, från nuvarande 1 800 kr. till i första hand 4 000 kr., därefter till 6 000 kr. Moderaterna återkommer med sitt förslag om avdrag vid beskattningen för styrkta kostnader för barntillsyn, och centern vill att man vid taxeringen och vid beräkningen av arbetsgivaravgifter skall beakta ersättning till privat dagmamma med 6 000 kr. per barn och år. Moderaterna vill att den ersättning som utgår till föräldrar med handikappade barn skall kunna överlåtas som gottgörelse till ersättare utan att först beskattas, centern och folkpartiet tar upp frågan om beskattningen av barnpensioner. Alla de här förslagen har tidigare varit föremål för riksdagens behandling. De utgör exempel på vad jag tidigare i mitt anförande pekade på — förslag om förändringar och hänsynstaganden, som om förslagen bifölls ytterligare skulle komplicera vårt skattesystem och sannerligen inte leda till någon förenkling. Jag vill också säga att vissa av förslagen är föremål för utredning och beredning i kanslihuset, och utskottsmajoriteten anser att de för dagen måste avvisas. Jag skall beröra ett par saker till. Man säger i en reservation, och det har sagts också i inledningsanförandena från borgerligt håll, att enligt förslaget om förenklad deklaration skulle deklaranten, den skattskyldige, förlora det faktiska inflytandet över sin deklaration och sin beskattning. Då vill jag framhålla, att om ni läser lagtexten finner ni, att vill någon fortsätta att använda den nuvarande deklarationsblanketten, för att då, som ni tror, ha ett bättre inflytande över sin skattesituation, är det bara att begagna denna deklarationsblankett. Något större problem är det inte med detta. Det sägs också att det kan uppstå problem när man bara skall kryssa för att inkomsten stämmer överens med de kontrolluppgifter man har fått — det kan ju vara så att man inte erhållit en viss kontrolluppgift. Men det är inte någon skillnad i förhållande till vad som gäller i dag. Man är redan nu skyldig att hålla reda på sina inkomster och uppge dem i deklarationen. Har man inte fått kontrolluppgift, är man ändå skyldig att ta upp de inkomster man haft, och så skall det vara också i fortsättningen. Inte heller på denna punkt skapas alltså några problem genom införandet av en förenklad deklaration. Herr talman! Med det sagda har jag inte kommenterat alla de 35 reservationer som är fogade till betänkandet, utan jag hänvisar i stället till de föredömliga skrivningar som står att läsa i betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Låt mig börja med att tala om, vad jag tycker är bra i den här reformen — det finns faktiskt en del saker som är bra. Det är bra att räntan på överskjutande preliminär skatt blir skattefri, och att det samtidigt sker en halvering härvidlag. Förbättringen av sparavdraget är bra, liksom avdraget för korttidsaktier. Vi tycker också det är bra att finansministern har gått emot majoriteten i skatteförenklingskommittén — till vilken Olle Westberg kan räkna sig — och inte ändrat på tre reservationer till kommitténs betänkande från den borgerliga sidan. Först och främst kommer avdraget för underhållsbidrag till icke hemmavarande barn att finnas kvar. Beräkningen av folkpensionärernas extra avdrag kommer också att finnas kvar oförändrad. Dessutom kommer man att ha kvar hemmamakeavdraget, som är maximalt 1 800 kr. Det var bra, tycker jag, att finansministern där gick emot Olle Westberg och hans partivänner i utredningen. Olle Westberg vill försvara straffsanktionen. Ja, med den nya förenklade självdeklarationen läggs ökade uppgifter på arbetsgivaren. Han skall inte bara som nu ange att det har förekommit exempelvis fri bostad, fri lunch och fri bil för den anställde, utan han skall också värdera dessa förmåner — med alla de möjligheter till stridigheter och tvister med de anställda som då kan uppkomma. Som tack för detta blir det skärpta sanktioner om han gör fel. Det skulle alltså kunna bli fängelse upp till 6 månader. Vi tycker att det räcker med de nuvarande sanktionerna, som är kraftiga dagsböter. Dessutom skulle jag vilja tillägga, Olle Westberg, att det redan nu kan bli fängelsestraff om man lämnar felaktiga kontrolluppgifter, nämligen om man därmed bryter mot skattebrottslagen. Även med nuvarande lagstiftning finns det alltså möjligheter att i grova fall tillämpa fängelsestraff, och vi tycker att det är onödigt att ytterligare utvidga det hela. Beträffande kontrollen av uppgifter från banker och andra vill jag framhålla att vi kommer längre och längre in i kontrollsamhället. Och som vanligt säger man från socialdemokratiskt håll att den som har rent samvete har ingenting att frukta. Olle Westberg säger att utredningen har beräknat att det i 1980 års penningvärde är 400 milj.kr. som undandras därför att inkomsterna i fråga inte deklareras, och han tror att det nu är 800 milj.kr. I det sammanhanget förvånar det inte Olle Westberg att vi moderater gick med på detta, men däremot förvånade det honom att de andra partierna gjorde det. Jag tycker att det var en förlöpning av Olle Westberg att säga att vi moderater skulle slå vakt om skattesmitning, och jag är tacksam för en ursäkt därvidlag. I själva verket är det så, att dessa 800 eller 400 milj.kr. inte kommer att inflyta i skatt, utan de pengarna kommer att försvinna från bankerna och gå till den grå marknaden.
Herr talman! Vi diskuterade i förmiddags skolfrågor och utbildningsfrågor, och jag måste säga att jag beklagar om inte vår skola förmår ge ungdomen den utbildning som fordras för att kunna klara av en deklaration om man endast har löneinkomster. Jag tror inte att den uppgiften är så svår, utan den skall en enskild person själv kunna klara. När det gäller höjningen av basenheten säger Olle Westberg att den gynnar höginkomsttagaren. Basenheten ligger i det nuvarande skattesystemet till grund för hela skatteuttaget i alla skikt. Jag vill fråga: Tar nu Olle Westberg avstånd från den princip som låg till grund för skatteuppgörelsen — en princip som skulle innebära att man inte skulle låta löneoch prisutvecklingen skärpa skatteuttaget? Vi vet vilket problem det har varit under den socialdemokratiska regeringstiden, då man har måst justera skatteskalor jämt och ständigt. Man var överens om att acceptera detta förslag för att få en utveckling där man förhindrar denna skärpning av skatten. Finansministern har ju själv också sagt att det är nödvändigt med en fortsatt sänkning av marginalskatten, och detta var ett system som man den gången accepterade från de tre partierna. Jag frågar alltså: Har man nu kommit så långt att man även tar avstånd från den princip som denna överenskommelse byggde på? När det gäller sparavdraget är frågan om man skall ta den största hänsynen till att det är enkelt för skattemyndigheterna att kontrollera eller om man skall utforma systemet så att det skapar rättvisa och förhindrar att det blir fördelar för den som kan skatteplanering mycket väl. I fråga om kapitalinkomsterna har vi inte, Olle Westberg, sagt nej till att kreditinstituten skall lämna uppgift. Vad vi i v; år reservation har pekat på är den utredning som regeringen har tillsatt när det gäller frågan om användandet av personnummer. Vi vill avvakta den utredningen innan beslut fattas, för att hindra att man efter relativt kort tid måste göra en ändring som kanske blir rätt betydelsefull. Centerpartiet vill ha en höjning av skattereduktionen — ja, det är riktigt. I anslutning till debatten om stöd till barnfamiljerna säger vi att framför allt för ensamstående föräldrar eller familjer med bara en inkomsttagare kan skattereduktionen vara ett betydande stöd. Det är det som är motiveringen till vårt yrkande på denna punkt.
Herr talman! Jag tycker att Olle Westberg för ett något underligt resonemang om inflationsskyddet. Först säger han att det blir någon form av inflationsskydd — han försöker lugna oss med detta — men sedan håller han med Tommy Franzén om att inflationen höjer inga skatter. Då blir man litet tveksam igen. Ännu mer tveksam blir man när Olle Westberg säger att en höjning av basenheten gynnar främst höginkomsttagarna. Men det är ju det den inte gör. Inflationsskyddet är till för att garantera att löneökningar som sker bara som kompensation för inflationen inte skall drabbas av högre marginalskatt. Det blir med andra ord precis likadant som om det inte skulle ha varit någon inflation alls. Då får alltså riksdagen bestämma om den vill höja skatten. Jag förstår att det är ett angenämt system som vi hade på 1970-talet, då inflationen årligen höjde skatterna med mycket betydande belopp. Då kunde finansministern framstå som en givmild herre när ha gjorde små justeringar här och där inom den automatiska skattehöjningen och därmed skaffade sig ganska lättvunna poäng. Beträffande gränsen för uppgiftslämnandet säger Olle Westberg att det blir ingen förenkling, eftersom beloppet skall tas upp till beskattning. Det är självfallet vår mening att småbelopp inte skall tas upp till beskattning. Lämnas det ingen uppgift, blir det ganska svårt, måste jag säga, att ta upp dem till beskattning. I fråga om straffsanktionerna vill jag säga att arbetsgivarna redan i dag lämnar inkomstuppgifter. Såvitt jag vet, gör de det på ett alldeles utmärkt sätt. Därför behövs det ingen straffskärpning.
Herr talman! Jag har inte speciellt mycket att säga till Olle Westberg. Jag hade i och för sig haft mer att säga till Kjell Johansson, men det får anstå till ett annat tillfälle när jag har möjlighet till det. Såvitt jag kunde bedöma, berörde Olle Westberg inte vår motion om skärpning när det gäller underskottsavdragen. Han hänvisade till, tror jag att han sade, eleganta skrivningar i betänkandet. Jag vill på den punkten bara påstå att det inte är med några eleganta skrivningar som utskottet avstyrker motion 2386. Jag beklagar att Olle Westberg inte heller hade någon elegant formulering att anföra i debatten som motivering för att avstyrka motionen.
Herr talman! Knut Wachtmeister tackade finansministern för att skatteförenklingskommitténs förslag inte kom med i propositionen. Det kan jag i och för sig också göra, för vi sade ju att man inte skulle ta bort de avdragsmöj ligheter som finns utan att kompensera detta på annat sätt. Nu sägs det i propositionen att man inte har kommit fram till något lämpligt sätt att ge kompensation för ett borttagande av avdragsmöjligheterna, men man kanske fortsätter att arbeta med frågan. Får vi då ännu mer förenklade deklarationer, skulle det vara bra. När det gäller kontrolluppgift från bankerna håller jag fast vid att ni tydligen vill förhala det hela. Ni vill inte ha några kontrolluppgifter på kapitalinkomster. Däremot är ni med på att kontrolluppgift lämnas i fråga om arbetsinkomster. För varje öre som en vanlig löntagare tjänar på övertidsarbete eller vad det kan vara lämnas det kontrolluppgift. Men har man pengar på bank, dvs. arbetsfria inkomster, vill ni inte att det skall finnas samma kontrollmöjlighet. Knut Wachtmeister får väl själv förklara varför. Stig Josefson frågar om jag tar avstånd från principen om att förändra basenheten i förhållande till inflationen. Jag tar inte avstånd från den, utan jag har i mitt inledningsanförande pekat på att finansministern har sagt att vi får återkomma efter 1986 med en översyn, så får vi se om det då är befogat att höja basenheten. Men för inkomståret 1986 vill vi inte göra det, utan vi vill ha en inkomstförstärkning för att klara av det förenklade systemet. Vad som är ännu mera viktigt är att bekämpa inflationen. Om inflationen blir noll behöver vi inte laborera med basenheten. Det tycks nu vara omöjligt, men det är i alla fall den främsta uppgiften. Stig Josefson tar upp bankernas uppgiftsskyldighet. I utskottet var vi från både centern och folkpartiet och socialdemokraterna eniga om att inrätta möjligheten att på kontrolluppgifter från bankerna.
Herr talman! Jag beklagar att inte Olle Westberg tog tillbaka påståendet att det förefaller som om moderata samlingspartiet vill slå vakt om dem som försöker undanhålla skatt. Så är naturligtvis inte fallet. Men vi är rädda för att växa in i ett kontrollsamhälle, där allting med hjälp av personnummer och data samlas i stora register som sedan kan samköras med varandra. Enligt nuvarande lagstiftning finns alla möjligheter för skattemyndigheterna att få fram behövliga uppgifter om banktillgodohavanden för den som är misstänkt för att undanhålla skatt. Men när det gäller en generell kontroll av 15 miljoner bankkonton har man gått för långt. Där vill vi inte vara med längre. Vi tycker att det räcker med den kontrollmöjlighet som nu finns. Det är inte för att förhala någon reform. Vi har i vår partimotion mycket noga angivit att vi vill ha fram ett förslag som kan accepteras också ur integritetssynpunkt. Vi vill på alla tänkbara sätt förenkla deklarationsförfarandet. Jag angav i min förra replik också allt det som vi tyckte var bra i den här modellen.
Herr talman! Olle Westberg säger att man efter 1986 skulle kunna tänka sig att på nytt utnyttja basenheten för en förändring av skatteskalan. Ja, det är just denna ryckighet som är det beklagliga. Här fattade man 1982 ett beslut om ett skattesystem som skulle gälla under en följd av år utan några förändringar. Det skulle kunna ge en fasthet i skatteuttaget och ett gott underlag för arbetsmarknadens parter när det gällde att träffa avtal. Men nu går man helt plötsligt in och förnyar ryckigheten i skattepolitiken genom att eventuellt tillämpa en princip något år, sedan ta bort den, och så lova att den skall komma igen. Då har man förstört mycket av det som var grunden för systemet när man införde det, nämligen att få en fasthet i skattesystemet. Det framgår av vår motion att vi i princip accepterar bankernas uppgiftsskyldighet för kapitalinkomster. Men som jag påpekade i mitt förra inlägg har regeringen själv tillsatt en utredning angående användning av personnummer. Vi anser att den utredningen borde vara färdig först så att vi vet huruvida det är personnumren eller någonting annat som skall användas för denna uppgiftsskyldighet.
Herr talman! Olle Westberg hann inte riktigt med mig i sin replik, och det har jag förståelse för, men jag vill ändå påpeka beträffande det han sade att man var enig om att bankerna skulle lämna uppgifter, att jag inte på något sätt förnekat detta under debatten. Tvärtom har jag sagt att detta är en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna genomföra ett förslag som detta om förenklad deklaration.
Herr talman! Varken Knut Wachtmeister eller Stig Josefson hade något nytt att komma med i sina repliker, och för att spara tid kan jag avstå från att fortsätta debatten med dem. Men jag hade litet kvar när det gällde Kjell Johansson, bl.a. beträffande uppgiftsskyldigheten för bankerna. Kjell Johansson säger att man inte skulle behöva uppge småbelopp. Man skulle inte heller behöva skatta för de små räntebeloppen. Då skall jag fråga Kjell Johansson: Hur många bankböcker skall man få ha med små räntebelopp för att slippa undan? Jag har själv genom omständigheterna tre olika bankkonton. Det är inga stora summor, men kanske över 500 kr. för närvarande. Så det kan inträffa att man har ränteinkomster på många bankkonton. Det menar alltså Kjell Johansson att man inte behöver uppge och inte heller skatta för. Det tycker jag är ett konstigt resonemang. Sedan hann jag inte heller bemöta Tommy Franzén beträffande underskottsavdragen. Jag vill i och för sig inte säga att det nu blir stopp med dem. Finansministern kommer att tala efter mig. Jag vet inte om han kommer att ta upp detta. Jag har inga informationer om vilka tankar man har. Jag tror i varje fall att man först och främst skall utvärdera den skatteomläggning som nu är inne i sista året för att se vilka konsekvenser den får för underskottsavdragen. Det har också framskymtat tidigare i finansministerns uttalanden att vi inte har färdigbyggt skattesystemet i och med de förslag som hittills har framlagts. Jag kan förmoda att det kommer att ske en hel del även framledes beträffande underskottsavdragen.

Herr talman! I den borgerliga skattepolitiken har sänkta marginalskatter länge spelat en huvudroll, på det retoriska planet. Så har också skett i denna debatt. Därför kan det väcka en hel del förundran att den enda marginalskattesänkning som hittills gjorts i Sverige har genomförts av en socialdemokratisk regering. Under de sex åren av borgerligt styre steg nämligen marginalskatterna i Sverige. I vissa inkomtlägen var höjningen mycket påtaglig. En löntagare med inkomster som i dag motsvarar 130 000 kr. fick sin marginalskatt höjd med tio procentenheter under dessa år. Under de tre år som socialdemokraterna regerat har samma person fått sin marginalskatt sänkt med inte mindre än 19 procentenheter. Den skattereform som vi genomfört innebär att nästan 90 96 av samtliga inkomsttagare har en marginalskatt som är högst 50 96. Före skattereformen var det inte mindre än 43 70 av skattebetalarna, mer än var fjärde skattebetalare, som hade högre marginalskatt än 50 20. Detta är också ett svar på Stig Josefsons svepande påståenden att vi skulle ha förstört och svikit i fråga om genomförandet av skattereformen. Den som frågar sig hur det kan komma sig att borgerliga partier aldrig kan enas om en rejäl skattereform har fått svar i denna debatt. Det råder, precis som under den borgerliga regeringsperioden, fullt krig kring skattepolitiken. De motsättningarna kunde knappast framträda tydligare än i det embryo till regeringsförhandlingar som Tommy Franzén lyckades dra i gång mellan de förhoppningsfulla regeringspartierna, moderaterna, centern och folkpartiet. Nu tycker jag visserligen att de förhandlingarna är en smula förhastade, kanske helt bortkastad möda, herr talman. Men det gav ändå en intressant inblick i vilket liv och kiv det kommer att bli om herrar Adelsohn, Westerberg och Fälldin skulle hamna i den svåra sitsen att försöka bilda regering. Stig Josefson och Kjell Johansson gjorde mycket karska uttalanden beträffande sina partiers motstånd mot moderat skattepolitik. Efter de uttalandena borde Knut Wachtmeister vara ganska vingklippt som reformator på skatteområdet. Men jag undrar om moderaterna kommer att ge sig så lätt. Deras stora skatteomläggning är ett centralt element i deras systemskifte. Och vi minns från förr vad centerpartisters karskhet var värd, när begäret efter statsrådsposterna skulle tillfredsställas. Därför vill jag fråga centern och folkpartiet: Hur tänker ni slutgiltigt sätta stopp för moderaternas planer på stora marginalskattesänkningar? Hur tänker ni få dem att avstå från att slopa begränsningarna av underskottsavdragen? Och, framför allt, hur tänker ni få dem att avstå från att göra detta och samtidigt hindra dem från att vidta stora nedskärningar på sociala utgifter för att finansiera denna s.k. skattereform? Och Knut Wachmeister skulle jag vilja fråga: Om ni skall vinna ett uns av trovärdighet hos era tilltänkta regeringspartner, är det inte då klokt av er att börja tona ned den här våldsamma kampanjen om marginalskattesänkningarnas nödvändighet och helt avgörande betydelse för vår ekonomiska framtid? Jag tycker att den borgerliga valkampanjen här började vingla och vackla på en del av sina fundament. Det enda ni normalt brukar ena er om i den här kammaren — det har ni åstadkommit också i dag — är nämligen att säga nej till de förslag om förenkling av inkomstbeskattningen och höjt schablonavdrag för inkomst av tjänst som regeringen har lagt fram. Det är intressant på det sättet att skatteförenklingskommittén, vars förslag vi nu har bearbetat och lagt fram för riksdagen, tillsattes under den borgerliga regeringsperioden. Och den var i stort sett bara tillsatt, när den dåvarande folkpartistiske statsministern störtade ut i 1979 års valrörelse och lovade alla löntagare att de mer eller mindre skulle slippa deklarera om några år — det var ett stort slagnummer i folkpartiets valrörelse. Folkpartiet och centern var i stort sett med på den här reformen när den föredrogs av skatteförenklingskommittén. I dag säger ni nej till det allra mesta. Jag må förlåtas, herr talman, om jag har svårt att tolka detta på annat sätt än att det patrulltraskande som det talas så mycket om är i full gång. Moderaterna var emot förslaget, för det stred mot deras uppfattning om vilka som borde få skattelättnader. Och ser man på: i släptåget följer nu folkpartiet och centern! Det här är konstigt, därför att ni har — och i stor utsträckning med rätta — kritiserat vårt skattesystem för att det innehåller krångligheter och medför besvär för skattebetalarna. Nu genomför vi en stor förenkling, som för miljoner skattskyldiga kommer att betyda att deras bekymmer både med skatten och med deklarationen kommer att minska väsentligt, genom att de både får enklare deklaration och ett rejält avdrag att göra. Den enda förenkling av skattesystemet som de borgerliga har åstadkommit var när de tog bort rätten att göra avdrag för det första 1 000 kr. för reskostnader. När vi nu både vill återinföra detta avdrag och införa ett schablonavdrag för alla löntagare, då går ni emot, även om det betyder att det nuvarande krånglet skall fortsätta. Det här är också intressant från den synpunkten att er syn på schablonavdrag ju är diametralt motsatt när det gäller kapitalinkomster. Då godtar ni stora schablonavdrag och bortser helt och hållet från vilka kostnader som kan har förevarit. Och i varje fall moderaterna har samma sätt att skilja folk åt när det gäller krav på kontrolluppgifter. Det går bra att ha kontrolluppgifter för arbetsinkomster, men för kapitalinkomster är det omöjligt. Det märkligaste i allt detta, herr talman, blir således att de här partierna, som länge har använt sig av slagordet att skattesystemet måste förenklas, när de nu har chans att vara med på en förenkling går emot det som föreslås. På ett antal punkter vill ni, om jag nu har hört rätt och läst reservationerna rätt, ytterligare komplicera systemet. Ni vill i stort sett fortsätta att förse det gamla lapptäcket, som ni ironiserat så mycket över, med nya lappar. Det sades en del om innebörden av reformen som jag vill protestera mot, eftersom skatteutskottets ledamöter uppenbarligen inte har förstått försla get. Stig Josefson sade att det är helt oacceptabelt med ett system som bygger på att den skattskyldige skall skriva under att han godtar utsända kontrolluppgifter utan att veta om alla kommit honom till handa. Detta påstående är fel, Stig Josefson. Det som den skattskyldige intygar är just de kontrolluppgifter som kommit honom till handa, inte alla andra som eventuellt kan förekomma i verkligheten utan de som han faktiskt har sett. Stig Josefson säger också att vår förtroendemannaorganisation kommer att uttunnas som en effekt av denna reform. Såvitt jag förstår är det också fel, eftersom detta inte skall blandas ihop med en eventuell övergång till tjänstemannataxering. Vill vi ha förtroendemannataxering kommer den att bestå. Skillnaden är bara att man slipper sitta och granska hundratusentals ärenden om avdrag i inkomstslaget tjänst som ligger mellan 1 000 och 2 000 kr. Man kan inte säga att förtroendemannafunktionen blir sämre av att förtroendemännen får ägna sig åt de svårare deklarationerna. Herr talman! Det är här som den egentliga poängen ligger med denna reform, nämligen att vi vill förenkla för de skattskyldiga, minska arbetet för taxeringsnämnderna och därmed frigöra resurser för att få ett rättvisare skattesystem i den meningen att alla skattskyldiga blir någorlunda lika granskade och kontrollerade av våra taxeringsmyndigheter. Alla vet att löntagare och med dem likställda i dag blir granskade till sista kronan, medan andra med andra inkomster och redovisningsförhållanden utsätts för motsvarande granskning kanske vart femtionde år. Denna stora orättvisa, som inte borde vara värdig en rättsstat, vill vi försöka minska genom denna reform.
Herr talman! Finansministern startade med att försöka söndra och härska. Det är naturligtvis vällovligt ur hans synpunkt sett. Han undrade hur de tre borgerliga partierna efter en eventuell valseger skulle kunna komma att enas. Överlåt dessa bekymmer till oss, Kjell-Olof Feldt. Om Kjell-Olof Feldt får sitta kvar på sin post får han kanske bekymmer med att få vpk att traska patrull. Kjell-Olof Feldt säger att vi krånglar till det hela och att vi inte vill vara med och förenkla. Kan inte finansministern hålla med mig om att ingenting har krånglat till skattesystemet och administrationen av detta så mycket som begränsningarna av underskottsavdragen? Jag har ytterligare två frågor till finansministern. Den ena rör 56 § som skulle innebära en mer omfattande taxeringsrevision än vad som nu är fallet. I fråga om detta ändrade sig finansministern och skriver i propositionen att det var lämpligast att avvakta med ändringen i 56 § taxeringslagen. Han skriver också: Något förslag till lagändring i den delen lägger jag inte fram nu.

att man får en överskjutande skatt som kan uppgå till ett avsevärt belopp? Slutligen beträffande marginalskatterna: I propositionen står det att skatteskalan alltjämt skall vara uppbyggd på basenheten, eftersom det är ett smidigt intrument, och det kan inte uteslutas att man efter 1986 anpassar det till förändringar i löner och priser. Nu är alltså inflationsskyddet helt väck, och det kommer att höja skattetrycket med 2,54 miljarder beroende på inflationen. Vad har vi att vänta oss nästa år om Kjell-Olof Feldt då fortfarande är finansminister?
Herr talman! När det gäller kontrolluppgifterna anser jag för min del att det är otillfredsställande att helt bygga på de uppgifter som har kommit den skattskyldige till handa. Det står att uppgiftsskyldigheten även omfattar inkomster som man inte har fått kontrolluppgift på. Det ligger mycket nära till hands att tro att de kontrolluppgifter som den skattskyldige får kommer att utgöra grunden för beräkningen av inkomsten. Inkomster som man har vid sidan om lär bli utsatta för en ytterst liten kontroll. När jag läser vad regeringen syftar till och på vilket sätt taxeringen skall gå till får jag otvivelaktigt det intrycket att förtroendemannaorganisationen helt kommer bort i det nya systemet. Även om det inte framgår av propositionen att detta är tanken, är jag för min del övertygad om att vi ganska snart kommer att kunna konstatera att så har blivit fallet. Finansministern började med att slå sig för bröstet och tala om att den marginalskattesänkning som socialdemokraterna har genomfört under sin regeringstid är den största någonsin. Bortser finansministern då helt och hållet från den överenskommelse mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna som träffades när den borgerliga regeringen satt vid makten? Det är att gå litet väl långt att här ta åt sig äran av en reform vars grunder skisserades och riktlinjer fastställdes under den tid som centern satt med i regeringen. Finansministern ställde till mig och centern frågan: Hur tänker ni komma till rätta med moderaternas krav på marginalskattesänkningar och övriga krav när det gäller skatterna? Jag vill ställa motsvarande fråga till finansministern: Är finansministern beredd att här inför kammaren tala om hur socialdemokraterna har tänkt att i framtiden klara av skattefrågorna i samarbete med vpk? Jag tror knappast finansministern är beredd att inför kammaren ge en sådan redogörelse. Samma regler måste gälla för oss som för finansministern.

Herr talman! Finansministern talar om retorik. Då det gäller retorik står finansministern verkligen inte någon i denna kammare efter. Nog är det ganska magstarkt av finansministern att gå upp i talarstolen och skryta över marginalskattesänkningarna, när socialdemokraternas bestående insats faktiskt är att ni har lyckats försämra marginalskattesatserna med mellan 5 och 9 Ze. Ni har lagt in en puckel i skatteskalan mellan 140 000 och 165 000. Genom att nu föreslå att inflationsskyddet skall upphävas är ni på väg att ytterligare höja marginalskatterna — och försämra uppgörelsen som sådan. Bjuder det inte emot att samtidigt här i kammaren skryta över denna insats? Finansministern talar om karska uttalanden. Jag tyckte mig faktiskt spåra en viss rädsla hos finansministern, då det helt plötsligt började framskymta alternativ till den moderata politiken. Moderaterna kommer inte att till punkt och pricka diktera villkoren för regeringspolitiken. Ni har försökt förenkla det för er genom att välja ut moderaterna och ställa oss åt sidan, inte diskutera våra förslag. Jag tyckte mig spåra en viss rädsla för att det inte skulle gå så bra om denna taktik inte håller loppet ut, utan vi får lov att vara med. Vi traskar inte på något sätt patrull, och vi har inte gjort det i denna fråga heller. Rolf Wirtén tillsatte som sagt utredningen. Jag ber här att få göra en distinktion. Vi har faktiskt sagt ja till förslaget om förenklad självdeklaration. Vad vi inte har sagt ja till är förslaget om ett schablonavdrag på 3 000 kr., som vi tycker är sämre än det förslag som vi själva har lagt fram. Schablonavdraget kan dessutom bara genomföras till ett oerhört högt pris.

Herr talman! Jag vill börja med att säga något om indexregleringen av skatteskalan, som det har växlats åtskilliga ord om i denna debatt. De borgerliga hävdar att regeringen har gett ett besked om att det är slut med all anpassning av skatteskalorna till prisoch löneutvecklingen. Detta är något förvånande, eftersom det står ganska klart i propositionen att vi avser att fr.o.m. 1987 på nytt justera skatteskalorna efter prisoch löneutvecklingen. Det man kan fråga sig är varför vi inte gör det 1986. Vi har två skäl. Det ena är att det förslag som nu behandlas kommer att leda till ett mycket stort bortfall av statsinkomster och till en kraftig sänkning av uttaget av inkomstskatter. Om man inte bortser från alla ekonomiska bedömningar vid utformningen av skattepolitiken, måste man ibland välja. I det läget har vi valt — prioriterat, som det heter — den förenkling av inkomsbestkattningen som förslaget innebär och som genom det stora schablonavdraget också kostar pengar. Det andra skälet är fördelningspolitiskt. Den skattereform som vi har genomfört har ju tveklöst inneburit att de största skattelättnaderna har gått till höginkomsttagarna. Tvärtemot vad man hävdar från borgerligt håll har marginalskattesänkningen snarare varit ett problem i de senaste årens avtalsrörelser än bidragit till att underlätta dem. Men när vi nu har genomfört denna reform ställs vi inför frågan hur den fortsatta anpassningen av skatteskalorna skall göras, så att vi kan upprätthålla principen att 90 90 av skattebetalarna skall ha högst 50 26 marginalskatt, vilket de nu har. Då måste man ta hänsyn till vad som händer med lönerna och priserna. Tommy Franzén har alldeles rätt i, att om priserna stiger starkt och reallönerna sjunker, då innebär den borgerliga metod som vi använde fram till 1983 att man kraftigt missgynnar personer i låga inkomstlägen och gynnar dem som har höga inkomster. Nu hoppas vi att vi skall hamna i ett läge där både priserna stiger mindre och lönerna stiger mindre i anslutning till detta och där reallönerna därmed utvecklas bättre. Men när vi tar ställning inför 1987 till frågan om en anpassning av skatteskalan för att hålla marginalskatterna nere vill vi ha ett bättre underlag för att bedöma vilket slag av anpassning vi skall göra. Det är alltså enbart om man bortser från fördelningspolitiska effekter av en indexering av den här typen som man helhjärtat kan försvara den modell som tillämpades under den borgerliga perioden. Men det är helt fel att säga att inte också vi har full insikt i de problem som uppstår när löner och priser stiger och därmed marginalskatten skärps utan att den reala inkomsten har förbättrats. Sedan jag lyssnat till Stig Josefson och Kjell Johansson måste jag konstatera att tiderna förändras. I flera år har ni nu tagit avstånd från den skattereform som vi har genomfört. Ni har kallat den för ett svek och talat om brott mot alla heliga principer för svensk skattepolitik. Men nu, när det går att redovisa resultat, vill ni vara med och dela på äran och ha ett finger med i syltburken. Det är inte för att stå här och skryta som jag talar om att vi har genomfört den här skattesänkningen, utan för att påvisa det som var så uppenbart — att de borgerliga partierna aldrig har kunnat enas om någon skattereform, annat än att dela ut en del smärre förmåner till närstående grupper och försämra för andra, som var vad man gjorde under sin tid i regeringsställning. Vår medverkan krävdes för att det skulle bli en rejäl skattereform. Vår uthållighet och envishet har krävts för att genomföra den, även under de här tre ganska svåra åren. För det har vi inte fått någon hjälp eller något stöd från våra tidigare partner i den här överenskommelsen. Men välkomna på galejan, om ni vill var med och medverka till den hittills enda genomförda marginalskattesänkningen — gärna för mig. Till Stig Josefson vill jag säga — så att det inte uppstår några missförstånd beträffande hur enskilda skattskyldiga kommer att få det — att den skattskyldige får ett taxeringsmeddelande innan skatten fastställs som talar om vilka inkomster som ligger till grund för taxeringen. Man kommer över huvud taget inte att befinna sig i något annat läge än i dag när det gäller att slutligt ta ställning till hur taxeringsnämnden har behandlat en. Kjell Johansson säger att folkpartiet inte har traskat patrull efter moderaterna utan i själva verket säger ja till skatteförenklingen. Men den helt avgörande frågan för om detta verkligen blir en skatteförenkling är om man accepterar ett stort schablonavdrag för löntagarna. Det går att räkna ut hur många miljoner som får stå kvar vid den nuvarande deklarationsblanketten och taxeringsförfarandet, om man inte höjer schablonavdragen. Förslaget till höjningen av detta lades fram med insikten från regeringens sida om att vi i annat fall inte skulle uppnå den förenkling både av deklarationerna och taxeringen som vi eftersträvade. Därför är det inte mycket till medverkan som vi har fått från folkpartiets sida, när ni säger nej till den materiella förändringen i skattereglerna som ni gör. Jag vill slutligen återvända till de eventuella regeringsbekymren. Knut Wachtmeister säger något stöddigt, tycker jag: Överlåt bekymren om den borgerliga splittringen till oss! Men det är ju inte jag som primärt har bekymmer med den splittringen, utan det borde ju vara de väljare som får beskedet att det finns ett alternativ till en socialdemokratisk regering som skall ledas av Ulf Adelsohn och göra en rivstart i oktober och göra alla människor lyckliga. De väljarna måste efter dagens debatt — i den mån den når ut till dem — på en punkt fråga sig: Vad innebär borgerlig skattepolitik? Är det en total fastlåsning, eller skall moderaterna köra över de övriga, eller är det folkpartiet och centern som — från en något försvagad position, får man utgå ifrån — skall vända upp och ned på moderaterna? Jag tycker att detta borde vara en moralisk fråga, framför allt för moderata samlingspartiet. Det är Ulf Adelsohn som nu åker landet runt och talar om vilken rivstart han skall göra, att en stor skattesänkning — den kallas en dynamisk skattesänkning — skall sätta fart på Sverige. Jag har inte hört en enda moderat talare och inte läst ett enda inlägg i debatten utan att höra att en marginalskattesänkning är själva kicken som vi skall få när Ulf Adelsohn träder till. Och hela denna centrala fråga — detta löfte, denna målsättning — ifrågasätts av de tilltänkta regeringspartnerna. Är det inte ett moraliskt problem för moderata samlingspartiet? Kan man fortsätta att hojta på det här sättet om en marginalskattesänkning? Låt mig läsa upp några rader av Bengt Westerberg. Jag tror att han känner moderaterna bättre än vad jag gör. Han sade så här i en intervju i Dagens Nyheter den 14 mars i år: ”Det finns tydliga exempel på att moderaterna ställer krav som de inte kommer att kunna få igenom och som de framför i förvissningen om att de kommer att te sig orealistiska i regeringsställning. Då kan man skylla på andra partier att det inte går.” Kjell Johansson! Jag är inte alls rädd för att folkpartiet skall få någon mera framskjuten plats i valrörelsen. Jag tror att det blir ganska svårt för folkpartiet att klara det. Men däremot kan det bli ett stort bekymmer att de borgerliga så öppet uttalar ett förakt för varandra. Jag kan dela den skepsis som Bengt Westerberg visade mot den moral som tillämpas av moderaterna — de vet redan att den politik som de lägger fram för väljarna inte kan genomföras och att de måste skylla detta på folkpartiet. Jag tycker alltså att ni skall klara ut skattefrågan och ge besked om vilket slags borgerligt alternativ det är som ni ställer upp.
Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte fick svar från finansministern på frågan om vi efter en eventuell socialdemokratisk valseger skall få en utvidgad taxeringsrevision. Jag fick inte heller något svar på frågan varför man inte låter schablonavdraget i dess helhet slå igenom när det gäller uttag av preliminär skatt. Jag kanske kan svara i finansministerns ställe: Det är för att få ökade krediter på skattebetalarnas bekostnad. Redan vid 1984 års taxering var den överskjutandeskatten 5 miljarder högre än den kvarstående. Detta ger en vinst av icke små mått för statskassan och finansministern. Sedan åter till skatterna. Kjell-Olof Feldt bekymrade sig återigen för hur en borgerlig regering skall utforma sin skattepolitik. Vad som kommer att hända är att vi får en marginalskattesänkning och en indexreglering. Det har de borgerliga partierna samstämmigt sagt. Men när vi nu frågar Kjell-Olof Feldt vad som kommer att hända om ni sitter kvar vid makten efter 1986 får vi svävande svar. Det får väljarna inte veta något om. Låt mig till slut säga att TCO-ordföranden Rosengren under förhandlingarna i konflikten för en tid sedan bad Palme att ingripa. I går sade samme TCO-ordförande enligt tidningarna att vilken regering som än kommer till makten måste den göra något åt marginalskatterna. Han uppmanade dem som har makten att i varje fall höja brytpunkten till 140 000 kr., dvs. med 15 000 kr. Jag hoppas att Kjell-Olof Feldt tar den uppmaningen ad notam, lika väl som Olof Palme tog den andra uppmaningen ad notam.
Herr talman! Jag blev förvånad över att finansministern åter talade om den skattereform som ”vi socialdemokrater” genomförde. Det träffades en överenskommelse med socialdemokraterna medan centern och folkpartiet satt i regeringsställning. Beslutet togs på våren 1982 och sedan genomfördes reformen åren 1983-1985. Det är ganska egendomligt att man därefter vill påstå att det är socialdemokraterna som har genomfört skattereformen — speciellt som det i verkligheten är så, som Kjell Johansson sade, att vad socialdemokraterna gjort är försämringar i det ursprungliga förslaget. Allt tyder nu på att man nu inför väljarna skall framställa det så, som om socialdemokraterna ensamma har drivit igenom reformen. Ännu mer bekymrad blir jag när Kjell-Olof Feldt säger att centern har tagit avstånd från skattereformen. I varenda partimotion på skattepolitikens område, i varenda debatt som har förts under den gångna treårsperioden, har det från centerns sida krävts att skattereformen skulle fullföljas. Hur man mot den bakgrunden kan påstå att vi har tagit avstånd från den förvånar mig i allra högsta grad. Jag har inte heller sagt att socialdemokraterna skulle ha tagit avstånd från all anpassning av skatteskalan med hänsyn till inflationen. Vad jag har sagt är att jag reagerar mot den ryckighet som socialdemokraterna tillämpar. Ett år accepterar man att hänsyn skall tas till inflationen, ett annat år inte. Det var inte så man resonerade i samband med skatteöverenskommelsen. Då var målsättningen den att få till stånd en fasthet i skattepolitiken. Inte minst skulle arbetsmarknadens parter kunna lita på resultatet av denna fasthet. Vidare har finansministern bekymmer om den regering som skall bildas efter en eventuell borgerlig vinst i valet i höst. Jag måste säga att det är ganska märkligt att man här kräver besked på den punkten. Vi har själva gång på gång sett att även ett mycket stort parti som socialdemokraterna har fått göra betydande ändringar i sina förslag på grund av att ett litet parti, vpk, har ställt krav som måste uppfyllas för att det skulle bli möjligt att genomföra en socialistisk politik. Att då några månader före valet begära att vi här skall deklarera hur eventuella problem skall lösas i en regeringssituation tycker jag är något verklighetsfrämmande. Vi har från centerns sida klart deklarerat att vi inte kan acceptera en sådan skattepolitik som den moderaterna för fram i dag. Det har jag sagt senast i dagens debatt, och det står jag fast vid. Det är det enda jag vill säga i dag i denna fråga.

Herr talman! Finansministern gör mig litet förvånad, när han nu vill diskutera Bengt Westerbergs uppfattning om moderaternas moral med mig. Varför diskutera med Bengt Westerberg genom ombud? Inbjud gärna Bengt Westerberg till en debatt! Sätt upp en tid när det passar finansministern att ta en debatt om detta med Bengt Westerberg! Jag skall gärna agera promotor och se till att den debatten kommer till stånd. Smyg inte undan i buskarna! Men vi båda kan ju diskutera den socialdemokratiska moralen. Kjell-Olof Feldt sade här att vi har tagit avstånd från marginalskattereformen — att vi inte har följt upp den här i kammaren. Vad vi har tagit avstånd ifrån är de försämringar som ni vid varje tillfälle har lagt in i den reformen. Det må väl ändå vara oss tillåtet. Vi satte oss ner och gjorde en överenskommelse. Den överenskommelsen, Kjell-Olof Feldt, såg inte alls ut på det sätt som resultatet i dag gör — tyvärr har det blivit en mycket kraftig försämring. Att då begära att vi skulle rösta för ert förslag här i Sveriges riksdag tycker jag är väl kraftigt. Vi gjorde denna överenskommelse med er inom socialdemokratin, eftersom vi ville skapa en bestående reform, som kunde vara till gagn för det här landet. Vi är ganska besvikna. Kjell-Olof Feldt säger att anledningen till att man inte har något inflationsskydd för 1986 är fördelningspolitisk. Det stämmer bara om man accepterar det som en reträtt från den ståndpunkt som ni tidigare har intagit. Om ni hade stått kvar vid den tidigare ståndpunkten, skulle vi ha haft ett fullständigt inflationsskydd, som hade varit fördelningspolitiskt neutralt. Men det blir det inte nu. Ni tar nu steg i andra riktningen och försämrar marginalskattereformen. Finansministern säger också att det inte är slut med all anpassning. Från 1987 skall ni återgå till en inflationsreglering av skattesystemet. Hur skall vi kunna tro på detta, när vi först får höra att det är fördelningspolitiskt omöjligt med ett inflationsskydd och sedan helt plötsligt får höra att ni återgår till den ursprungliga linjen? Finansministern måste väl ändå bestämma sig för någon av dessa linjer, som tyvärr är oförenliga. Slutligen mycket kort: Det är inte så att vi genom att säga nej till schablonavdraget på 3 000 kr. har omöjliggjort den här reformen eller starkt begränsat det antal som kommer att omfattas av den. Om man följer folkpartiets förslag kommer lika många att omfattas av reformen. Vi har valt en linje som betyder att vi inte behöver försämra marginalskattereformen ytterligare.
Herr talman! Jag har bara en reflexion att göra. Om den nu genomförda skattereformen är så misslyckad och så urusel, varför inte då överlåta hela ansvaret för denna reform till oss socialdemokrater! Varför bli så upprörd, när jag säger att det var vi som genomförde den? Resultatet var tydligen inte sämre än att ni så här på upploppet vill säga att ni ändå var med och genomförde den. Jag tolkar det som att man åtminstone kommer att ta avstånd från de värsta överdrifterna i den borgerliga propagandan om den socialdemokratiska skattepolitiken, t.ex. att vi våldsamt skulle ha höjt skattetrycket och att vi våldsamt skulle ha höjt marginalskatterna, när sanningen är motsatsen.

Herr talman! För knappt två månader sedan väckte Anna Wobhlin Andersson och jag en motion, där det togs upp ett litet specialproblem. Vi menar nämligen att det avgörande för om en lag skall respekteras av allmänheten är att den uppfattas som rättvis och förankrad i det allmänna rättsmedvetandet, vilket innebär att man måste anpassa lagstiftningen till det instinktiva rättsmedvetandet, även om detta ibland skulle innebära en viss jämkning, sett strikt juridiskt. Självfallet finns det ingen pricipiell skillnad mellan kontrolluppgifter på bankräntor och på kontrolluppgifter på löneinkomster och aktieutdelningar, som sedan årtionden tillbaka har lämnats till taxeringsmyndigheterna. Det negativa mottagande som förslaget om kontrolluppgifter på kapitalinkomster har mött i massmedia bottnar sannolikt i en icke ovanlig åsikt, nämligen den att skatt på pengar som redan har beskattats en gång som inkomst är orättvis. Politikerna känner förmodligen inte till hur utbredd den här uppfattningen egentligen är. Vissa skattskyldiga har dess värre tagit saken i egna händer och låtit bli att redovisa bankmedlen i deklarationen. Jag har under 12 år arbetat som taxeringsnämndsordförande och har vid många tillfällen mötts av sådana här reaktioner från allmänheten. Samtidigt har jag noterat hur relativt hårt samhället slår till mot dem som ertappas med att inte ha redovisat sina bankmedel. Många banksparare tycker att det är särskilt orättvist att verkligt förmögna personer kan ha stora förmögenheter i form av t.ex. värdefulla konstföremål och smycken utan att drabbas av någon förmögenhetsskatt. Många pensionärer skaffade sig sina hus under 1930 eller 1940-talet med hjälp av stora egna arbetsinsatser och med ekonomiska uppoffringar. Man kostade inte på sig några semestrar utan allt satsades på det egna hemmet för att därmed skapa en god och trivsam bostad åt sig själv och sin familj. Samtidigt sökte man också alltid ha en sparad slant på banken för att snabbt kunna klara uppkommande behov av reparationer, utbyten av inventarier m.m. i det egna hemmet. Detta är ju något som hyresgästerna inte behöver bekymra sig om, när de väl har betalat sin hyra. På grund av den kraftiga inflation som har rått under de senaste 20-25 åren finner nu många av dessa villaägare att de på papperet har blivit så förmögna att de skall betala förmögenhetsskatt, något som de starkt reagerar emot, eftersom de menar sig inte ”kunna äta sina hus” eller sälja dem bara för att betala sin skatt. Sitt lilla sparkapital anser de sig behöva för att klara allt oftare uppkommande reparationsbehov på sina nu ganska ålderstigna hus. Jag vill understryka, att även om jag har en viss förståelse för att vissa småsparare för närvarande underlåter att redovisa sin förmögenhet och sina kapitalinkomster på ett korrekt sätt, kan detta inte accepteras av samhället, eftersom förfarandet innebär en orättvisa de skattskyldiga emellan. Hur skall man då förändra det allmänna rättsmedvetandet? Vi menar att det i första hand kan ske genom att man förbättrar villkoren för bankspararna. Alltför länge har grundavdraget, trots en kraftig inflation, legat stilla. Man har bara gynnat nysparande i vissa speciella former, något som bl.a. missgynnat pensionärerna, som erfarenhetsmässigt huvudsakligen har sina sparmedel på bank. Jag noterar därför med tillfredsställelse att regeringen nu föreslår en relativt kraftig uppräkning av det grundavdrag som görs vid ränteinkomster m.m. Men, enligt vår åsikt, borde riksdagen redan nu hos regeringen begära förslag till nya regler, anpassade till inflationsutveckling, diskonto m.m. när det gäller beskattning av kapitalinkomster och förmögenheter. Men även om vi med sådana här åtgärder skulle kunna öka allmänhetens förståelse för att en korrekt redovisning skall lämnas i deklarationen också beträffande sparmedel, löser inte det här problemet för dem som med mer eller mindre dåligt samvete hittills underlåtit att göra detta. Om inte några övergångsregler skapas, är risken stor att många av dessa människor — inför hotet att bli avslöjade genom kontrolluppgifter från sina resp. banker — tar ut sina sparmedel före 1985 års utgång för att sedan förvara dem i bankfack, madrass eller på något annat gömställe. Ur alla synpunkter vore det olyckligt. Då vore det avsevärt bättre, om samhället kunde acceptera ”en mager förlikning”! Det är också vad vi har föreslagit. Som jag redan har antytt drabbas den som ertappas med att inte ha lämnat en korrekt redovisning beträffande inkomster och förmögenhet ganska hårt genom de regler som gäller för eftertaxering, skattetillägg etc. Även den som självmant börjar lämna korrekta uppgifter fr.o.m. ett visst inkomstår kan drabbas ganska hårt genom eftertaxering för de fem föregående taxeringsåren. Den i propositionen föreslagna ökade uppgiftsskyldigheten skall ju tillämpas fr.o.m. inkomståret 1986. Men för innevarande inkomstår, dvs. för 1985, gäller fortfarande hittillsvarande regler. Samhället har nu alltså ett perfekt och unikt tillfälle att visa generositet samtidigt som riskerna minskas för att ytterligare kapitaltillgångar blir ”svarta”. Inte minst väsentligt i dessa sammanhang är ju att bankmedlen i princip fungerar som rörelsekapital i samhället — vilket är nödvändigt för att skapa sysselsättning. ”Svarta” pengar i bankfack och madrasser är däremot som regel improduktiva —i den mån de inte används för konsumtion, något som ur inflationssynpunkt inte heller är önskvärt. Vi har alltså föreslagit att regeringen snarast vidtar åtgärder som leder till att de som tidigare har underlåtit att korrekt redovisa sina inkomster och tillgångar i förvärvskällan kapital nu får en stimulans att lätta sitt samvete och att redan vid deklarationstillfället januari-mars 1986 deklarera korrekt. För att en sådan aktion skall bli framgångsrik krävs, utöver en effektiv information, att riksdagen beslutar om något slags moratorium när det gäller utnyttjande av bl.a. taxeringslagens §§ 114-116, bestämmelser om eftertaxering i fråga om här aktuella kapitalinkomster och förmögenhet under inkomståren 1980-1984. Givetvis bör ett sådant moratorium bara gälla dem som frivilligt rättar sina uppgifter i här aktuella avseenden, när de lämnar in sin deklaration under januari-mars 1986. Skatteutskottet har på s. 66 i betänkande 60 mycket lakoniskt konstaterat: ”Motionen synes bygga på förutsättningen att skattskyldiga allmänt skulle ha underlåtit att lämna uppgifter om sina kapitalinkomster och förmögenhetstillgodohavanden i deklarationen. Oavsett hur härmed förhåller sig är enligt utskottets mening åtgärder av den art motionärerna avser olämpliga. Utskottet avstyrker följaktligen motionen.” Ja, det är naturligtvis lätt att säga så, om man bara tar hänsyn till juridiska fakta. Jag menar att utskottet här har missat en unik chans att åstadkomma en ”mager förlikning” i stället för att få feta processer på halsen. Jag är övertygad om att detta betraktelsesätt kommer att leda till vad följande ordspråk talar om: Snålheten bedrar visheten. Många kommer att placera sina pengar utom räckhåll för taxeringsmyndigheterna, helt i onödan och till men för samhällsekonomin och berörda personer, med tanke på deras samvete — om de nu har något samvete. Herr talman! Jag hemställer om bifall till yrkande nr 2 i vår motion 3170.

Herr talman! Jag skall här säga några ord om motion 335, som jag skrev under den allmänna motionstiden. Motionen handlar om beskattning av prostituerades inkomster och de negativa sociala konsekvenser nuvarande situation får. Eftersom ett enigt utskott har avstyrkt motionen anser jag inte att det är lönt att yrka bifall till densamma. Sedan lång tid tillbaka har inkomster av prostitution inte beskattats. Skälen till detta förhållande har antagligen främst varit praktiska — man har väl ansett att det skulle innebära större skada än nytta. 1982 förändrades emellertid denna situation. Numera betecknas stadigva rande prostitutionsverksamhet som rörelse, och den som utövar denna verksamhet skall betala skatt på inkomsterna härifrån. Denna nya situation, herr talman, har inneburit att taxeringsmyndigheterna har kunnat ta itu med en tidigare förbisedd skattekälla. De besvärligheter, särskilt ur social synpunkt, som uppstått är uppenbara och har i praktiken omedelbart gjort sig gällande. Jag inbillar mig att en prostituerad inte uppfattar sig som företagare med skyldighet att bl.a. föra böcker över varje affärstransaktion med upptagande av inkomster och utgifter i verksamheten. Därmed saknas underlag för en korrekt taxering. Om man vill vara litet elak kan man påstå att samtidigt som staten med olika medel bekämpar prostitutionen vill den göra sig inkomster på den verksamhet som förekommer. Jag är helt säker på att den som prostituerar sig gör detta oberoende om eventuella inkomster är skattepliktiga eller ej. Däremot kan det med bestämdhet påstås att möjligheten är stor att beskattning av dessa inkomster innebär att en prostituerad blir fast cementerad i de förnedringens träsk som denna verksamhet innebär. Det måste vara av stort intresse från samhällets sida att motverka prostitutionen. Beskattningen av de prostituerade får, enligt min och säkert mångas uppfattning, helt motsatt effekt. Jag bedömer det så att prostituerade i allmänhet inte sätter undan delar av sina inkomster för att kunna betala skatt. Detta kan då innebära att de långt senare skönstaxeras i efterhand i form av kvarskatt. Dessa skatteskulder blir, som praktiska fall har visat, mycket stora, och de prostituerade saknar möjlighet att någonsin kunna betala in dem. Den enda möjlighet de prostituerade har att kunna betala dessa kvarstående skatter är att öka sin verksamhet. Vad detta kan innebära, eller rättare sagt alltid innebär, är en total utslagning. Vad som behövs för dem som hamnat i detta träsk är att finna en väg tillbaka till ett normalt liv med inkomster av vanligt arbete. Jag medger, herr talman, att detta kanske är lättare sagt än gjort. Jag är inte heller beredd att ”köpa” de olika förslag som har väckts runt om i landet, t.ex. det som handlar om att kriminalisera de människor som anlitar prostituerade. Jag tror inte att de som har väckt dessa förslag riktigt har tänkt igenom vilka konsekvenser förslagen kan få. En sak är däremot helt uppenbar, och det är att nuvarande system innebär att möjligheten är mycket stor att de prostituerade blir kvar i sin verksamhet och det för alltid. Det skall också påpekas att de skatter staten här får in är mycket små, då dessa människor i de flesta fall saknar tillgångar. Arbetet med taxering, debitering och indrivning kostar mycket mer än vad som kan tänkas komma tillbaka till staten. Resultatet av nuvarande praxis blir negativt för staten ur ekonomisk synpunkt. Därtill, och mycket mera viktigt, kommer att det riskerar att leda till en ökad utslagning och misär. Det finns alltså starka skäl för att inte beskatta dessa inkomster, därför att det som regel får katastrofala sociala konsekvenser. Vad svarar då utskottet? Jo, man är medveten om att beskattningsreglerna kan medföra problem i vissa fall, och man har t.o.m. förståelse för syftet med motionen. Men man säger samtidigt att ett bifall till motionen skulle innebära problem av annat slag, och man vill inte specialreglera bara ett av många likartade områden. Utskottet säger också att det trots allt är ett mycket begränsat antal personer som det här är fråga om. Nu är det, herr talman, bra och positivt att utskottet har visat förståelse och sympati för min motion, men det hjälper inte ett ögonblick dem som riskerar att fastna och har fastnat i den förnedrande situation som prostitution innebär. Jag menar nog också, till skillnad från utskottet, att de som i dag är prostituerade inte är ett litet antal, vilket i och för sig är beklagligt. Att en särbehandling av de prostituerade ur skattesynpunkt skulle innebära att nya tillämpningsbestämmelser skulle få konsekvenser för andra områden är kanske möjligt. Dock menar jag att de problem vi för närvarande har att ta hänsyn till är av så betydande art, framför allt ur mänsklig och social synpunkt, att man ändå borde ha tillstyrkt den här motionen. Jag efterlyser alltså litet mera mänsklighet och mindre skattebyråkrati. Till sist, herr talman, står min förhoppning till att taxeringsmyndigheter och kronofogdar runt om i landet beslutar sig för att inom detta område tillämpa sunt förnuft och bortse från inkonsekventa regler som har fått, som kan få och som får mycket tragiska konsekvenser.